Herr talman! Det här är förvisso en debatt om svensk ekonomisk politik, men den som började göra vittsvävarnde iakttagelser om kapitalismen, dvs. om alla möjliga länder i världen och deras förhållanden, var väl just herr Hermansson, och då fanns det ju anledning att granska hållbarheten i hans argument. Konsumtionsfrihet? Jag är den förste att säga att här finns en hel del brister. Det förhållandet att det blir fler och fler storföretag — att de små företagen slås ut — betraktar jag som ett oroande och allvarligt inslag i den nuvarande utvecklingen. Därför har vi också från moderat sida många gånger i olika debatter här och på andra håll framfört kravet att man skall icke driva, som regeringen f.n. gör, en politik som i så hög grad gynnar just de stora företagen på de små företagens bekostnad och på nyföretagandets bekostnad. Men även om det finns inskränkningar i det verkligt fria konsumtionsvalet i Sverige, så kan jag inte förstå annat än att denna frihet här är oändligt mycket större än i det kommunistiska systemet. Där är det ju en central myndighet som sitter och bestämmer. Vi fick faktiskt inte något riktigt svar på frågorna om kapitalismens kris och friheten, som vi vill slå vakt om. Berlinmuren är ju inte till för att de arbetslösa i Västtyskland skall hindras från att ge sig i väg därifrån. Arbetslösheten i Västtyskland är ett allvarligt problem, bl.a. därför att det försvårar våra exportförhållanden, och ingen vill nonchalera det. Man försöker sätta in åtgärder - ekonomisk-politiska, sociala och andra — men kvar står att även om det finns allvarliga svårigheter är det inte något motiv för att ändra system i den riktning som herr Hermansson vill göra.
Herr talman! Herr Burenstam Linder tyckte att jag gjorde vida utflykter i geografin, när jag talade om kapitalismens kris. Jag vill erinra honom om att kapitalismen finns också i Sverige, och det var väsentligen svenska problem jag diskuterade i min framställning. Jag skulle f. ö. vilja ställa en fråga till herr Burenstam Linder apropå aktuella företeelser. Tror herr Burenstam Linder verkligen att exempelvis den planerade sammanslagningen av Nordiska Kompaniet och Åhlén & Holm kommer att öka det fria konsumtionsvalet i det här samhället? Tror herr Burenstam Linder att den sammanslagningen kommer att ge ett bättre läge för konsumenterna och billigare varor? Ingen människa tror det, såvitt jag förstår. I stället tror alla — och det lär vara en realistisk tro — att en sådan sammanslagning, en ytterligare monopolisering, sker därför att de stora kapitalägarna bakom dessa varuhuskoncerner vill genomföra åtgärder som ytterligare ökar deras vinster. Så torde sammanhanget vara.

Herr talman!

Herr Burenstam Linder har i allt väsentligt anslutit sig till den uppgörelse som har träffats i finansutskottet, medan herr Hermansson inte har kunnat göra det. Inflytandet från de pepparkakor och den glögg varom han talade har tydligen inte räckt till för detta, om någon nu till äventyrs spekulerade i den riktningen. Den breda uppslutning som man alltså kan notera bakom huvuddelen av finansutskottets betänkande nr 16 markerar en utbredd oro beträffande den ekonomiska politiken och den ekonomiska utvecklingen. Oron är i stort sett befogad, och det är därför med tillfredsställelse man noterar den breda utskottsmajoriteten bakom kravet på konkreta åtgärder för att säkra en framgångsrik stabiliseringspolitik med direkta och snabba åtgärder för att bekämpa inflationen och för att förbättra bytesbalansen. Det var med förvåning man tog del av regeringens förslag till åtgärder vid riksmötets början i mitten av oktober. Då skisserades visserligen en del i och för sig lovvärda åtgärder, som var ägnade att säkra en fortsatt hög sysselsättning och som till en del hade sin bakgrund i finansutskottets tidigare förslag. Men regeringen gjorde vid det tillfället inget försök till värdering av åtgärderna ur stabiliseringspolitisk synpunkt. I regeringsdeklarationen talades det i ganska vaga och allmänna ordalag om den ekonomiska utvecklingen, och så småningom — som jästen efter brödet = kom då proposition nr 65. Som politisk viljeyttring från regeringens sida är det ett ganska magert dokument. Propositionen får väl närmast ses som en sammanfattning av den konjunkturbedömning som finansdepartementets ekonomiska sekretariat upprättat under hösten. Finansministern nöjde sig alltså med att i propositionen avisera att regeringen för 1976 har för avsikt att fästa särskilt avseende, som det heter, vid sysselsättningspolitiken, prispolitiken och bytesbalansmålet. Inriktningen av den ekonomiska politiken enligt proposition nr 65 skulle alltså närmast vara att skjuta de viktiga frågorna till riksmötets vårsession. Med tanke på allvaret i den ekonomiska utvecklingen är detta självfallet inte tillfredsställande. Det ligger i stabiliseringspolitikens funktion att den måste vara aktuell, följsam och handlingskraftig, och därvid är inte minst tidsaspekten viktig. Det vill jag påminna herr Burenstam Linder om, eftersom han talade om att det redan för ett år sedan var aktuellt att här i kammaren fatta beslut om ett antiinflationsprogram. Inte minst tidigare erfarenheter visar tidsaspektens betydelse. Det är mot den bakgrunden man skall se oppositionens krav på ett program mot inflationen. Ett sådant skisserades av centerns partiledare, Thorbjörn Fälldin, i den allmänpolitiska debatten i oktober, och tanken därpå behandlas också i centerns partimotion. Avsikten härmed är självfallet att inflationsproblematiken mer systematiskt skall bli föremål för åtgärder. Det är naturligtvis på samma grundval som förslaget om åtgärder för att förbättra bytesbalansen framförs. Frågorna är ju i hög grad närbesläktade och beroende av varandra. Det har också legat nära till hands att i detta sammanhang aktualisera den gamla tanken på stabiliseringspolitiska konferenser eller s.k. rundabordskonferenser. Det är som vi ser det angeläget att riksdagen så tidigt som möjligt får pröva formerna och principerna för sådana överläggningar. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning bör detta alltså ske i samband med att riksdagen tar ställning till den reviderade finansplanen. Låt mig då först dröja ett ögonblick vid nämnda överläggningar, som kommit att tillmätas ett så stort intresse, i varje fall i massmedia. Självfallet spelar terminologin inte någon som helst roll i detta sammanhang, men väl ambitionerna och viljan till resultat. Enligt min uppfattning är utskottsmajoritetens ställningstagande ett uttryck för en mycket hög ambitionsnivå. I överläggningarna skall — specificerar utskottet — delta regeringen, de politiska partierna och, vilket inte är minst viktigt i sammanhanget, riksbanken som direktansvarig för kreditoch valutapolitiken. Dessutom skall företrädare för arbetsmarknadens parter beredas tillfälle att delta, som det heter. Med detta avses alltså överläggningar med så representativa parter att det blir meningsfullt att ta upp stabiliseringspolitiken i hela dess vidd. Med detta mål för ögonen är det naturligtvis omöjligt att rycka loss enstaka frågor för separat behandling. Med andra ord, och med herr finansministerns tillåtelse, herr talman, är det alltså överläggningar i form av s.k. rundabordskonferenser som utskottet avser med sin skrivning.

Det är en ambitiös lista, herr talman, det skall erkännas. Jag har dock velat redovisa den i dess helhet, eftersom man inte kan vara nog utförlig, efter vad jag har förstått av finansministerns sätt att skriva propositionen om sänkning av arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet. Men det är ju en annan fråga, som avhandlades i går. Även om det alltså är en ambitiös målsättning, talar den samhällsekonomiska utvecklingen för att den är ofrånkomlig. Detta har nu de fyra största riksdagspartierna skrivit under på genom uppgörelsen i finansutskottet. Därmed har en reell grund lagts för en effektiv stabiliseringspolitik. Samtidigt som regeringen i vår kommer med förslag om hur överläggningarna närmast skall utformas, skall riksdagen också föreläggas en principskiss till ett program mot inflationen och åtgärder för att förbättra bytesbalansen. Avsikten därmed är givetvis att riksdagen redan under våren skall få ta ställning till de åtgärder som motiveras av den samhällsekonomiska utvecklingen. Inflationsutvecklingen är oroande, och även om en viss dämpning i inflationstakten förutses för nästa år, talar allt för att inflationen blir vårt dominerande samhällsekonomiska problem även under nästa år. Eftersom inflationen nu mer än i ett tidigare skede är hemlagad, försvårar den de exportansträngningar som är av avgörande betydelse för strävandena att förbättra bytesbalansen. Utvecklingen för exporten i år är betecknande. I finansplanen räknade man med en ökning av exporten med 3 26. Från finansutskottet varnade vi då för att utvecklingen sannolikt skulle bli väsentligt negativare. I den reviderade finansplanen angavs ökningen till 1,3 96 och i propositionen 65 har man nu reviderat förutsägelsen till en minskning med 7 å 896. Det är grova felkalkyler, men det hindrar inte att finansdepartementet för nästa år räknar med en exportökning med 6-7 96. Det är något heroiskt över dessa beräkningar, och om man blickar ut över den samhällsekonomiska debatten kan man notera att t.ex. LO inte är lika optimistisk för 1976 utan räknar med en fortsatt minskning med ett par procentenheter. Utskottet har för sin del stannat för den bedömningen att exportmark naderna kommer att förbli kärva ytterligare en tid. Omsvängningen i de stora industriländerna sker nu från en nivå med exceptionellt lågt kapacitetsutnyttjande, och det finns alltså fog för utskottets omdöme att mot bakgrund av det stora kvardröjande bytesbalansunderskottet utgör osäkerheten om exportutvecklingen ett mycket besvärande osäkerhetselement i samhällsekonomin. Underskottet i bytesbalansen, som nu i hög grad dominerar intresset i samhällsekonomin, kommer naturligtvis också ofrånkomligt att styra kreditpolitiken. Det bör därför betonas vid detta tillfälle att det inte bara är exportindustrin utan även den importkonkurrerande industrin som måste prioriteras och att över huvud taget investeringarna i produktionen är väsentliga under det närmaste året. Det bör också understrykas att de mindre företagen i näringslivet måste få särskilda garantier för tillgången till kapital i detta läge av hård prioritering av kapitalresurserna, så att man får utrymme för den nödvändiga expansionen även i den typen av företag. Det finns en ofta förbisedd sysselsättningsaspekt i denna garanti för de mindre företagen, som utskottet uttalar sig för. Kapitalintensiva företag är inte detsamma som sysselsättningsintensiva företag, vilket man ibland kan få intryck av när man lyssnar på debatten. I verkligheten är det ofta tvärtom, och de mindre företagen är ofta mera sysselsättningsintensiva än kapitalintensiva. Ur sysselsättningssynpunkt liksom ur regionalpolitisk synpunkt är alltså de mindre företagen av ett särskilt men tyvärr alltför ofta förbisett strategiskt intresse. Naturligtvis vore det frestande att i detta sammanhang även ta upp finanspolitiken till debatt. Jag skall emellertid avstå från detta, eftersom riksdagen inom en månad kommer att få en budget på sitt bord för debatt. Vi har emellertid i utskottets betänkande påmint om betydelsen av en stram finanspolitik, vilket jag föreställer mig inte uppfordrar finansministern till protester. Jag vill emellertid samtidigt understryka behovet av en fortsatt hög beredskap när det gäller sysselsättningen. Det är, som det nu ser ut, inte uteslutet att sysselsättningssituationen senare under vintern och våren kommer att bli sådan att nya sysselsättningsstimulerande åtgärder av väsentlig omfattning kommer att erfordras. Ett hastigt överslag visar att de rapporter om ökade svårigheter som möter ute i näringslivet mycket väl kan komma att äventyra 30 000, kanske 40 000 jobb inom överskådlig tidrymd. Vi kan alltså inte släppa av på vår vaksamhet och vår beredskap när det gäller att trygga sysselsättningen. En bärande tanke i finansutskottets betänkande är att stabiliseringspolitiken inte kan vara säsongbetonad. Den måste ständigt ha hög aktualitet men också ett tillräckligt långt perspektiv för att vara effektiv. Självfallet slutar inte perspektivet med överläggningarna inför avtalsrörelsen hösten 1976. Våra förslag faller väl in i den totalbild av ekonomin i ett längre perspektiv som långtidsutredningen har tecknat. Det är inte utan anledning som planeringschefen Carl Johan Åberg i sin utmärkta sammanfattning av långtidsutredningen med sikte på 1980-talet pekar på att det kan bli nödvändigt att pröva nya grepp i den ekonomiska politiken för att få vår inhemska prisoch kostnadsutveckling i linje med omvärldens. Jag tror också att det är värt att notera i den fortsatta debatten att Åberg i sin sammanfattning — som ju också i vissa stycken är en värdering — betraktar utredningens alternativ I och 2 som extremfall av två olika inriktningar av den ekonomiska politiken. Slutsatsen av detta är också mycket riktig, att det blir den ekonomiska politikens uppgift att finna den kompromiss som är bäst förenlig med de övergripande politiska målsättningarna. Ja, självfallet är det i den andan man skall gå till överläggningar om stabiliseringspolitiken. Långtidsutredningen har emellertid också vissa betydande brister. Analysen av välfärdsbegreppet är torftig, och utredningen för en alltför ensidig diskussion om sysselsättningen, eftersom den i alltför stor utsträckning bortser från de regionalpolitiska aspekterna. Om man skall uppnå en regional utjämning i sysselsättningsfrekvensen behövs det 380 000 å 400 000 nya jobb; det är ett faktum som man inte kommer förbi. Detta förutsätter inte bara en ökad offentlig sektor utan också en sysselsättningsmässig expansion inom näringslivet. Detta måste givetvis påverka dispositionen av resurserna, och då måste rätten till arbete gå före allehanda välfärdsattribut och en blind konsumtionsstegring. Men för detta behövs naturligtvis en ny näringspolitik och en ny syn på näringslivet, arbetslivets struktur och utveckling. Även mot denna bakgrund är en stabiliseringspolitik av den modell som vi skisserat i finansutskottets betänkande en nödvändighet. Herr talman! Jag har här huvudsakligen kommenterat betänkande nr 16. När det gäller betänkande nr 15, som också ligger på kammarens bord, vill jag inskränka mig till att betona prisregleringslagens allmänna betydelse för att bekämpa inflationen. Den måste emellertid tillämpas med varsamhet och känsla för realiteter, om respekten för lagen skall kunna upprätthållas. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkanden nr 15 och 16.

Herr talman! I samband med de nya formerna för riksdagsarbetets bedrivande, med ett riksmöte som tar sin början på hösten, har regeringen nu framlagt en proposition 1975/76:65 om inriktningen av den ekonomiska politiken. Härigenom har också oppositionspartierna fått tillfälle att i motioner framföra sina uppfattningar. Jag vill uttala min tillfredsställelse över att denna ordning efter en viss tvekan möjliggjorts av regeringen. Den ekonomiska situationen företer ur många synpunkter så pass allvarliga aspekter att en samlad redovisning måste vara både vär Det vore förståeligt, om jag i mitt anförande närmast berörde de ställningstaganden till regeringens proposition som framförts i motion 1975/76:102 från folkpartiet. Men eftersom bedömningarna i motion 1975/76:100 från centerpartiet i väsentliga delar sammanfaller med de i vår motion anförda, har det varit naturligt för oss inom mittenpartierna att inför den slutgiltiga behandlingen i finansutskottet undersöka om en bred enighet kunde uppnås. Detta förklarar att vi redan i ett tidigt skede av överläggningarna genom kontakter med regeringspartiets företrädare undersökte förutsättningarna för en sådan utformning av utskottsbetänkandet att våra bedömningar skulle vinna gehör inom en så bred majoritet som möjligt. Jag vill öppet deklarera att jag funnit det för landets väl värdefullt, om vi i rådande parlamentariska jämviktsläge kunde undgå att komma i den situationen att lotten skulle avgöra väsentliga förhållanden. Våra överläggningar har också präglats av en sådan målsättning på ömse håll. Tidningar och andra massmedia har — ofta med utgångspunkt i gissningar och ofullständig kännedom om förhandlingar, som måst vara interna — gett allmänheten intryck av att vi fört en löjlig strid om ord. Visst har det också varit fråga om ord, som uttryck för vad vi menat, men jag vill betyga min högaktning för det allvar med vilket de olika parternas tungt vägande sakskäl framförts och betydelsefulla bedömningar sammanvägts. Jag är glad över att vi lyckats. I finansutskottets betänkande 1975/76:16 har bl.a. intagits en redovisning av folkpartiets motion nr 102. I denna konstateras inledningsvis att regeringen underskattat djupet och varaktigheten i den internationella konjunkturavmattningen. Det svenska näringslivet berörs nu av den svaga utlandskonjunkturen. Produktionen kommer i år sannolikt inte att öka alls, och vi måste räkna med att 1976 blir ett lågkonjunkturår. I stort sett har lågkonjunkturens nackdelar kunnat undvikas genom att regering och riksdag successivt vidtagit motåtgärder. I enlighet med riktlinjer, som riksdagen antog i våras på grundval av regeringens kompletteringsproposition och motioner från oppositionen, har bl.a. igångsättningen inom byggsektorn ökat och statliga beställningar tidigarelagts. De åtgärder som nu föreslås i regeringens proposition 1975/76:25 är i stor utsträckning en expediering av den beredskapsplan som föreslogs av folkpartiet och centern och som riksdagen ställde sig bakom. Folkpartiet har mot denna bakgrund inga invändningar mot vad som föreslås i propositionen men gör kompletteringar på några punkter. Det ligger därför inte heller något märkvärdigt i att herr Ekström efter uppgörelsen i finansutskottet uttalade sin tillfredsställelse över att utskottsskrivningen i så betydande delar ansluter sig till regeringspartiets bedömningar. De olika åtgärder för att upprätthålla sysselsättningen under de närmaste månaderna som under veckan behandlas här i kammaren och som beretts i andra utskott är alltså i långa stycken en expediering av den beredskapsplan som folkpartiet och centern motionerade om förra vin tern. Dessa förslag och åtskilliga som redan satts i verket ryms inom en ekonomisk ram på 2 miljarder kronor. Genom att efterfrågan och sysselsättning hålls uppe med successivt insatta åtgärder har vi ett i förhållande till orderingång och kapacitetsutnyttjande i näringslivet gynnsamt sysselsättningsläge. Jag tror inte att jag behöver bli beskylld för svartmålning, om jag sedan detta är sagt säger ett varnande ord om vad som kan hända på arbetsmarknaden de närmaste månaderna. Vi vet att många företagsledare är notoriska optimister, som i det längsta håller produktion och sysselsättning uppe. Men det finns oroande tecken på att isen i magen också på den lugnaste företagsledare håller på att smälta i takt med att uppgången i den internationella konjunkturen låter vänta på sig, lagren växer och likviditeten försämras. Det finns risk för att man inom många företag drar slutsatsen att anställda måste sägas upp. Varslen ökar, och man kommer till denna slutsats ungefär samtidigt. Trots att det bara är några veckor kvar innan vi får ta del av regeringens nästa ekonomiska bedömning tror jag att klimatet på arbetsmarknaden vid det tillfället kan vara åtskilliga grader kyligare än i dag. Nu är vi i stort sett överens om att 2 miljarder kronor räcker för att hålla sysselsättningen uppe. Det är en bedömning som gäller just i dag. Om utvecklingen på arbetsmarknaden visar att bedömningen är felaktig, får vi inte blunda för att ytterligare insatser kan komma att erfordras. När företagen ser sin lönsamhet kraftigt försämras, är det klart att man inte blir särskilt angelägen att nyanställa. Chefen för KF, Sveriges största företag räknat i antalet anställda, har i veckan beskrivit den dramatiska utveckling av lönsamheten som han väntar i det företaget. Många företagsledare känner igen situationen. Det är mot denna bakgrund ett riktigt grepp att ge bidrag till utbildning inom företagen när sysselsättningen sjunker. Vi stöder därför de förslag från inrikesutskottet som kommer upp till behandling senare i veckan. Men vi beklagar självfallet samtidigt att regeringspartiet inte velat utvidga denna typ av åtgärder till att omfatta också den s.k. femkronan, uppräknad till en åttakrona. Syftet därmed är ju att stimulera nyanställning och utbildning av ungdomar och kvinnor. Jag tror inte att vi har råd med att vara utan det medlet. Arbetslösheten bland ungdomar var i november i år nära 5 26 och var därmed tre gånger så hög som den genomsnittliga arbetslösheten. Det är nästan alltid sant att ett tillfälligt arbete är bättre än inget arbete alls. Därför måste vi vara beredda att tillhandahålla beredskapsarbeten i tillräcklig mängd och av sådan art att de passar olika grupper arbetssökande. Det borde ju inte finnas någon brist på sysslor som kan ge meningsfulla beredskapsarbeten. Sådana arbetsuppgifter finns inte minst inom den kommunala sektorn. Det gäller därför att ge kommunerna ett rejält handtag om man vill få fram arbetena. Vi har i vår motion föreslagit att statsbidragen till kommunerna för att inrätta särskilda beredskapsarbeten för ungdomar skall höjas till 75 26. Den höjning rege ringen föreslår — från 35 till 50 926 — tror vi är i det närmaste verkningslös med tanke på kommunernas ekonomiska situation. I vår motion har vi pekat på att utvecklingen av bytesbalansen kräver att sysselsättningsskapande åtgärder inriktas på att bygga ut vår exportkapacitet, stärka hemmakonkurrerande industri och stimulera konsumtion med litet importinnehåll. Efterfrågan på varor och tjänster får dock inte tillåtas sjunka. Hushållens efterfrågan har hållits väl uppe under året. Köpkraften får tillskott genom utbetalning av överskjutande skatt och genom skatteomläggningen den 1 januari. Därför bör effekten av dessa tillskott avvaktas innan frågan om ytterligare stimulans kan bedömas. Vidare har vi i motionen tagit upp kostnadsstegringarna för kommunerna och föreslagit åtgärder för stärkande av kommunernas ekonomi. En mycket viktig del i vår motion avser bekämpandet av inflationen och de åtgärder som enligt vår bedömning måste vidtas i form av ett forum för samråd i god tid före en kommande avtalsrörelse. Förutsättningarna och villkoren för en politik som håller tillbaka prisstegringar och underlättar realinkomstförbättringar inom ramen för samhällsekonomisk balans måste klarläggas för alla parter. För att vara meningsfullt måste ett sådant samråd ske med vetskap om riktlinjerna för den skattereform som skall gälla från 1977. I allt väsentligt innehåller den utskottsskrivning vi kunnat enas om ett tillgodoseende av våra synpunkter. För min del har jag vid flera tillfällen uttalat oro över kostnadsutvecklingen efter den senaste avtalsuppgörelsen. Det förtjänar påpekas att regeringspartiets representanter i finansutskottet genom sin reservation nr 13 i betänkandet nr 25 den 23 maj 1975 anförde bl.a. följande: ”Som utskottet tidigare berört har årets avtalsuppgörelse garanterat arbetsfred under 1975 och 1976. Den kostnadsökning som företagen belastas med kan synas hög, men överstiger inte vad som i medeltal gäller för de med vår export konkurrerande länderna. Vår internationella konkurrenskraft är således inte försämrad.” Det var alltså den ståndpunkt som regeringspartiets representanter då intog.

Och i utskottsbetänkandet nr 16, som nu behandlas, ingår bl.a. följande passus: ”Under 1960-talet höll sig uppgången i konsumentprisindex i genomsnitt vid 4 96 per år. Under de fyra första åren av 1970-talet var motsvarande tal ca 7 96. I år och nästa år räknar konjunkturinstitutet med genomsnittliga prisstegringar på 10 resp. 9 26. Detta betyder att de totala stegringarna av löner och andra inkomster på senare tid överstigit det samhällsekonomiska utrymme som förelegat. Detta har lett till en stark kostnadsstegring inom bl.a. svensk exportindustri. Den svenska exportens marknadsandelar vad gäller färdigvaror beräknas i år bli väsentligt lägre än 1974.” Det hedrar representanterna för regeringspartiet att de nu biträtt en sakligt riktig bedömning. Jag hoppas att denna riktiga bedömning ger anledning till ett praktiskt handlande i enlighet med vad vi nu kommit överens om genom utnyttjande av samrådsformer. Jag skall avstå från att vidare kommentera utskottsbetänkandet. Det talar för sig självt genom den enighet som uppnåtts i ett för vårt land besvärligt läge. Regeringen kan nu bevisa om den vill omsätta enigheten i praktiskt handlande. Det gäller kamp mot inflationen, allvarliga strävanden att möjliggöra för vår export erforderliga industriinvesteringar, gynnsammare kostnadsläge och förbättrad bytesbalans. Utskottet anvisar vägar härför genom utnyttjande av ett forum för samråd i god tid före en kommande avtalsuppgörelse. Vi har lagt i regeringens hand att närmare ta ställning till formerna för de erforderliga överläggningarna. Men utskottet anför att det är angeläget att de principiella huvuddragen i ett sådant program och formerna för överläggningarna presenteras för riksdagen senast i samband med den reviderade finansplanen för år 1976. Om den ärliga viljan finns, så kommer det då att visa sig ifall diskussionen om benämningen för samrådet nu varit en formalitet eller en dold benämningsrealitet. Till sist vill jag uttala min tillfredsställelse över att moderata samlingspartiets representanter anslutit sig till allt väsentligt i utskottsskrivningen. Det är väl nu endast i huvudsak frågan om utsträckningen av rätten att utnyttja investeringsfonderna för industriinvesteringar längre än till den 31 mars 1976 som skiljer. Låt mig i detta sammanhang som min uppfattning uttala, att om man nu önskar fondernas användning för industriinvesteringar, så är det riktigare, som vi anfört, att riksdagen ej nu bör förorda fondfrisläpp för en längre period än t.o.m. mars 1976. Om läget senare skulle föranleda en förlängning av tiden, så står den möjligheten öppen. Herr talman! Med vad jag nu har anfört ber jag att få yrka bifall till finansutskottets hemställan i betänkandet nr 16. I det sammanhanget vill jag också särskilt peka på vad som anförs på s. 3 sista stycket i finansutskottets betänkande nr 15.

Där är man då tvungen att ta ut en bättre avans på övriga varor. Och eftersom dessa övriga varor i stor utsträckning säljs i specialaffärer, som kan saluföra dem till lägre priser, så uppstår en situation som i längden måste vara ohållbar. Herr talman! Med detta har jag velat yrka bifall också till finansutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! Efter vad som hittills i vissa avseenden har anförts i debatten kanske det kan vara tillåtet att fråga: Hur har en så bred uppgörelse kunnat träffas i finansutskottet, och vad är det egentligen vi är överens om? Jag riktar den frågan främst till herr Burenstam Linder i anledning av hans anförande. Finansutskottets betänkande nr 16 om inriktningen av den ekonomiska politiken har ju ändå en bred majoritet bakom sig, och det hälsar jag med största tillfredsställelse. Aldrig tidigare i finansutskottets femåriga historia har en så kraftig majoritet inom riksdagen ställt sig bakom regeringens ekonomiska politik. Den politiken har också visat sig vara framgångsrik i en rad avseenden under de här åren. Herr Hermansson erinrade tidigare om arbetslöshetssiffrorna i rika industriländer. Samtidigt som man där har tvingats registrera dessa rekordhöga arbetslöshetssiffror och sjunkande eller stillastående produktion har sysselsättningen i Sverige stigit, arbetslösheten sjunkit och bruttonationalprodukten ökat. Ja, t.o.m. den senaste novembersiffran visar att arbetslösheten har minskat och lediga platser ökat. Herr Burenstam Linder sade att utskottets betänkande skall ses som en lägesbeskrivning, i mjuka ordalag skriven på utskottsmanér. Jaså, är det på det sättet? Man skriver alltså på ert sätt men menar något helt annat. Ja, jag har märkt det förut under finansutskottets tid att man väcker motioner som hålls i en viss ton, och sedan skriver sig de borgerliga partierna samman i utskottet. Sedan har vi fått en debatt i kammaren, och då har man återfallit litet i den grälsjuka och gnällighet som utmärker moderaternas motion även den här gången. Vi har fått ett försämrat konkurrensläge i förhållande till andra länder, sade Burenstam Linder. Jag har svårt att acceptera det påståendet, så länge som inflationen fortfarande för flera av våra handelspartner är högre än hos oss. Och när herr Burenstam Linder nu ömmar för bytesbalansen vill jag erinra om att den under tidigare skeden inte har varit precis det som moderata samlingspartiet särskilt har slagit vakt om, utan ni har ofta talat om en mera expansiv politik. Nu har vi fått veta att vi har två förlorade år bakom oss. Jag undrar hur svenska folket har uppfattat de åren. Aldrig någonsin under efter Nr 40 krigstiden har vi haft en sådan standardökning som just under de år Onsdagen den som av er betraktas som förlorade. 10 december 1975 Det hälsas med tillfredsställelse att vi accepterar överläggningar om skattesystemets roll. Detta är inget nytt. Det var inget offer från vår Den ekonomiska sida! Hela 1970-talet hitintills har kantats av skattereformer, emellanåt politiken grundade på överläggningar som just haft till syfte att anpassa skattesystemet till det aktuella kostnadsläget. Jag skall återkomma till herr Burenstam Linders resonemang om momssänkningar. Den mycket utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld har lett till att orderingången till exportindustrin de senaste månaderna försämrats — det är vi helt överens om. Jag vill emellertid understryka att orderstockens volym inom t.ex. verkstadsindustrin fortfarande är lika stor som under 1973 och 1974. För att brygga över den period med svagare efterfrågan som vi kan förutse innan den internationella konjunkturen mera markant vänder uppåt har regeringen utarbetat ett stimulanspaket. Dessa stimulansåtgärder har utformats för att hävda sysselsättningen under den kommande vintern, främst inom industrin och byggbranschen. Vidare skall de ge arbete och yrkeskunskaper åt ungdomar och andra nytillträdaride på arbetsmarknaden. Finansutskottets mycket breda majoritet har helt ställt sig bakom dessa åtgärder. Herr Åsling ansåg att regeringsdeklarationen av den 15 oktober och sedermera propositionen var ett magert dokument. Jag tycker inte det. Det skulle inte ha gjorts någon utvärdering av den verkan som dessa åtgärder skulle få, sade herr Åsling. Ja, det har för oss i finansutskottet presenterats beräkningar av vilken effekt åtgärderna skulle få på bruttonationalprodukten. Vi är överens om att dessa inte varit räknade på det sättet att man utan vidare kunnat utläsa att åtgärderna betyder t.ex. 0,4 eller 0,8 26 av bruttonationalprodukten — kanske någonting däremellan. Men, herr Åsling, vi säger på s. 15 i betänkandet: ”Insatsernas storlek och inriktning är enligt utskottets uppfattning väl avvägd.” Det är vi överens om. Varför skall vi då diskutera att det inte fanns någon på tiondels procenten när framräknad utvärdering av åtgärdernas effekt? Vi förmodade att centerpartiet och folkpartiet skulle sluta upp bakom regeringsförslaget. Det var väntat, sedan vi tagit del av innehållet i deras motioner. I centermotionen konstateras sålunda: ”Insatsernas storlek är enligt vår uppfattning väl avvägda till den sysselsättningsutveckling som för närvarande kan förutses.” Folkpartiet sade sig inte heller ha några invändningar mot de åtgärder som regeringen föreslagit. Vad jag däremot betraktar med viss förvåning är att även moderaterna kröp in under regeringsförslaget. Det verkade inte så av deras motion att döma, inte ens om man beaktar att. moderatpartiets representanter har som entreprenadsyssla att ständigt svartmåla förhållandena i vårt land. I motionen börjar man med att, som jag tidigare sade, beteckna 28 1975 som ett förlorat år. Nu har vi fått veta att det är fråga om två förlorade år. Regeringen hade på en rad punkter överskattat utvecklingen, framför allt när det gällde exporten, och det hade i sin tur lett till en lång rad problem som moderaterna hade varnat för redan vid årets början. Jag kan hålla med moderaterna om att den internationella konjunkturuppgången låtit vänta på sig längre än vad som förutsågs för snart ett år sedan. I rättvisans namn bör samtidigt dock erinras om att regeringen i finansplanen framhöll att det internationella läget var osäkert och att därför ett påfallande inslag i den ekonomiska politiken måste vara en hög konjunkturpolitisk beredskap. Vad är då orsaken till den försenade konjunkturvändningen? Jo, i de stora länder som dominerar världsekonomin har det förts en mycket traditionell konservativ politik. Man har försökt svälta sig ur inflation och bytesbalansunderskott. Omsorgen om prisstabiliteten och valutareserven har gått före omsorgen om den fulla sysselsättningen. Det är prioriteringar som vi också här hemma har varit vana att höra från moderaterna — de återkommer också i motionen i år. I propositionen framhåller regeringen att man vid inriktningen av den ekonomiska politiken för 1976 kommer att fästa särskilt avseende vid sysselsättningspolitiken, prispolitiken och bytesbalansmålet. Men hur är det nu moderaterna har velat gå till väga när det gällt att realisera målsättningen angående ökad prisstabilitet och förbättrad utrikesbalans? Jo, man upprepar bl.a. gång på gång i luddiga termer kravet på en temporär sänkning av mervärdeskatten. De åtgärder som regeringen nu föreslår kommer för sent, säger man. Mervärdeskatten borde ha sänkts tidigare under året, tycks moderaterna mena. Enligt min mening skulle en temporär mervärdeskattesänkning tidigare i år i och för sig säkert ha medfört en extra stimulans för den privata konsumtionen och sysselsättningen, men konsumtionen har ingalunda krävt någon stimulans. Efterfrågan från hushållen har ökat med 4 96 i år jämfört med 1974, och sysselsättningen har också varit god — det nödgas t.o.m. moderaterna medge i sin motion. Det enda som skulle ha uppnåtts med en momssänkning är en försämring av bytesbalansen och en snabbare inflation — alltså precis det motsatta mot vad moderaterna säger sig vilja uppnå. Detta är för mig en outgrundlig moderat logik. Uppenbarligen har dock även moderaterna själva kommit på bättre tankar i och med att de slutligen har bestämt sig för att ställa sig bakom regeringspolitiken. Från vår sida hälsar vi det med tillfredsställelse, även om vi givetvis är förvånade över att man ändå anser sig tvungen att hålla ett sådant anförande som det herr Burenstam Linder höll. Endast några dagar efter den s.k. uppgörelsen i finansutskottet kunde man i en centerpartitidning läsa en artikel under rubriken ”Rundabord av centermodell”. Sedan följde i texten: ”Så är det klart: Centerkravet på rundabordsöverläggningar om vårt lands ekonomi skall bli verklighet. Nu är det slut på rävspelet kring de s.k. Haga-uppgörelserna.

Dessutom skulle det ske en samling i god tid inför nästa avtalsrörelse för att resonera vid en rundabordskonferens med fack, arbetsgivare och politiska partier. Så slår man fast: ”Nu beställer riksdagen en rundabordskonferens.” Ja, det är inte underligt om jag blir litet förvånad över den här beskrivningen, eftersom jag har deltagit som en av parterna i de överläggningar som föregick finansutskottets beslut. Varför skall man nu från centerpartiets sida envisas med att ge finansutskottets betänkande ett annat innehåll än vad det har? Finansutskottet nämner i sitt betänkande inte företagsbeskattningen, inte indexregleringen av barnbidragen och inte heller värdesäkringen av pensioner. Det sistnämnda är värt att notera inte minst med tanke på att folkpensionerna redan är värdesäkrade. Däremot torde det även för centerpartiet vara bekant att pensionskommittén utöver de standardökningar av folkpensionerna som har skett successivt under senare år är sysselsatt med att utreda en standardökning av ATP-delen av pensionerna. Det måste också förvåna en av vilken anledning centerpartiet anser att de s.k. Hagauppgörelserna har varit ett rävspel. Jag skulle vilja ställa den nästan retoriska frågan: Är det därför att centerpartiet deltog i Hagauppgörelserna och fick så dåliga erfarenheter av dem som man anser att de var ett rävspel? Den första gången var man med ända till upploppet, men centerledaren bröt av någon anledning loppet strax före målsnöret. I den andra uppgörelsen, Haga II, var centern med ända till slutet. Borde man inte i stället för att misstänkliggöra dessa uppgörelser ställa upp och framhålla de värdefulla effekter som de breda uppgörelserna av s.k. Hagamodell har medfört för såväl landets ekonomi som medborgarna över huvud taget? Finansutskottet konstaterar att det nu sker en uppslutning kring vår ekonomiska politik. Det bör erkännas i den politiska debatten. Vi vet vad stimulansåtgärderna har inneburit, och jag tror att också andra människor inser detta. Finansutskottet har påtalat att industriinvesteringarna i landet har ökat tillfredsställande även om inte siffrorna för de närmast gångna åren har nämnts. Men det kan jag göra här. Investeringarna ökade 1973 med 9,5 96 och 1974 med 12,5 96. För 1975 åberopar utskottet konjunkturinstitutets senaste prognos, som visar på en uppgång på 7,5 96. Detta är vi överens om, och det bör också framhållas klart och tydligt i debatten.

Det har inte varit den politik vi har velat föra. Det finns anledning att i dag ge en eloge åt näringslivets företrädare för att de aktivt har medverkat till att vi har fått en konjunkturstimulerande politik. Men företagen har också erhållit värdefull stimulans i form av frisläppen av arbetsmiljöfonder, den allmänna och enskilda investeringsfonden och den investeringsbefrämjande kreditpolitik som har bedrivits. Orsaken till att vi har fört denna investeringsstimulerande politik har varit en strävan att klara påfrestningarna på bytesbalansen. Vi har till skillnad från en rad andra länder klart insett att man bör investera sig ur situationer med bytesbalansunderskott. Arbetslösheten hos oss ligger i år på ungefär 1,7 26 av arbetskraften, och det innebär t.o.m. en minskning från högkonjunkturåret 1974, då arbetslösheten låg på 2 96 i genomsnitt. På två år har sysselsättningen i vårt land ökat med 180 000 arbetstillfällen, varav 154 000 för kvinnor. Kan herr Burenstam Linder fortfarande säga att vi har förlorade år bakom [ Under de tre första kvartalen i år har ca 100 000 fler människor haft arbete än under motsvarande period 1974. En rad åtgärder har också vidtagits. Lagerstöd sattes in redan vid månadsskiftet maj-juni. De olika stödåtgärderna inom regionalpolitiken och arbetsmarknadspolitiken med avseende på handikappade är goda exempel på åtgärder som regeringen vidtagit för att skydda sysselsättningen för svaga grupper på arbetsmarknaden. Slutligen torde utbildningsstödet ha haft en viktig effekt när det gällt att hålla sysselsättningen uppe. När det gäller den stundande vintern har ju, som jag tidigare nämnt, de konjunkturstimulerande åtgärder som regeringen har föreslagit framför allt siktat på att hävda sysselsättningen. Enligt vad man nu kan bedöma bör dessa åtgärder vara tillräckliga för att brygga över den svagare efterfrågan som fortfarande föreligger från utlandsmarknaderna. Utskottet har mot den bakgrunden enats om att man i nuläget inte bör bedriva en mer expansiv finanspolitik med hänsyn till utrikesbalans och risk för prisstegringar. Endast om sysselsättningsläget skulle försämras, är det befogat att föra en mer expansiv finanspolitik. Jag vill erinra om denna skrivning med tanke på att vi enats om att ge kampen mot prisstegringar en framskjuten position bland målen för den ekonomiska politiken. I samband med att vi inom finansutskottet enades om inriktningen av den ekonomiska politiken har i debatten de överläggningar som vi kommit överens om tilldragit sig ett i mitt tycke oproportionerligt stort intresse. Jag håller med om vad tidigare talare har sagt på den punkten. Det är ju i och för sig riktigt att vi i kompromissens anda har gått med på att begära att regeringen före nästa avtalsrörelse skall ta initiativ till överläggningar om ett program mot inflationen och om åtgärder för att förbättra bytesbalansen. I dessa överläggningar, vilkas närmare former regeringen skall besluta om, har vi sagt att företrädare för regeringen, riksbanken och de politiska partierna bör delta. Vidare bör enligt finansutskottet företrädare för arbetsmarknadens parter beredas tillfälle att medverka. Jag betonar detta. Jag vill i sammanhanget påpeka att vi hänvisar till vad som sagts i finansutskottets betänkande 1975:1. Där sades bl.a. följande, vilket jag anser viktigt att notera: ”Utskottet vill understryka betydelsen av att de avtalsslutande parternas förhandlingsfrihet ej får beskäras i sammanhanget.” Från socialdemokratiskt håll är vi synnerligen angelägna att.slå fast att det inte får bli fråga om att inkräkta på de fackliga organisationernas handlingsfrihet. Vi är angelägna att betona detta främst till följd av socialdemokratins historiska samhörighet med fackföreningsrörelsen men också på grund av de dåliga resultat som uppnåtts i länder som prövat inkomstpolitik. Men om nu något av de borgerliga partier som krävt denna typ av överläggningar har en annan syn vad gäller fackföreningsrörelsens frihet, anser jag att man i ärlighetens namn bör tala ut på den punkten i god tid före valrörelsen. Jag tror att det är en fråga som intresserar många väljare. Avslutningsvis, herr talman, vill jag ägna vänsterpartiet kommunisternas motion något större uppmärksamhet än vad den har erhållit i finansutskottets betänkande. I motionen finns en sammanfattning av åtgärder, men med hänsyn till att det varit klämmen som utskottet skulle ta ställning till kunde utskottet inte ta upp dessa åtgärder till närmare behandling. Herr Hermansson hävdar i sin reservation att de riktlinjer för den ekonomiska politiken som anges i propositionen och som de borgerliga partimotionerna ansluter sig till inte vilar på en riktig analys av det ekonomiska läget och utvecklingstendenserna. De åtgärder som föreslås är inte ägnade att bryta utvecklingstrenden, hävdar herr Hermansson. Jag skulle i det sammanhanget vilja fråga vilka förslag som vilar på en oriktig analys. Riksdagen har nu att ta ställning till en tilläggsbudget, avsedd att täcka det närmaste halvåret. I det läget framför vänsterpartiet kommunisterna i första hand krav på åtgärder som är så långtgående att de innebär ett radikalt annorlunda samhällssystem. Är avsikten verkligen att det ekonomiska systemet i Sverige radikalt skall förvandlas till en planhushållning just nu under de två första kvartalen av år 1976? Vänsterpartiet kommunisternas motion innehåller därutöver en lista på åtgärder som är av mindre omfattande slag. Det är i stor utsträckning kända krav, som riksdagen normalt har fått ta ställning till flera gånger per år under senare tid.

Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan i de båda betänkandena.

Herr talman! Herr Ekström upprepade att aldrig tidigare har regeringens ekonomiska politik fått ett så brett stöd som nu. Det är ett häpnadsväckande uttalande mot bakgrund av att herr Ekström och övriga socialdemokrater i utskottet nu går med på en lägesbeskrivning som innebär att regeringens hittillsvarande politik inte har lyckats bättre i stabiliseringspolitiska sammanhang än att nya grepp måste tas. Det är ni själva med på. Att rubricera det som någon sorts bred uppslutning runt regeringens program måste ju vara en total bortförklaring. I propositionen finns inte ett ord om sådana överväganden. Jag har inte sagt att innevarande år har varit något förlorat år. Jag sade att det är ur stabiliseringspolitisk synvinkel ett förlorat år. Vi missade en stor möjlighet som vi hade inför förra avtalsrörelsen: att lägga grunden för en bättre stabiliseringspolitik. Det erkänner ju herr Ekström själv, eftersom han nu säger att nya insatser måste göras för att få till stånd en bättre stabiliseringspolitik. Herr Ekström är därmed själv med på att det är ett ur stabiliseringspolitisk synvinkel förlorat år. Låt oss se vad som sägs i långtidsutredningens sammanfattning om nödvändigheten av sådana åtgärder: ”Detta” — dvs. den ekonomiska utvecklingen och politiken — ”leder till oeftergivliga krav på en motsvarande dämpning av prisoch kostnadsutvecklingen i vår egen ekonomi.” Hur kan herr Ekström få detta till någon sorts total uppslutning runt regeringens politik? När vi framför sådana synpunkter kallas det för gnälligt och grälsjukt — var det inte så herr Ekström sade? Men när herr Åberg, finansdepartementets ekonomiska expert, skriver sådana saker, vad är det då? Är det gnälligt och grälsjukt då också? Det är lika bra att vara realistisk och erkänna de svårigheter som finns f.n. för att man skall komma någon vart med stabiliseringspolitiken. En så stor ökning i vårt välbefinnande som i år har vi inte haft under hela efterkrigstiden, sade herr Ekström. Han var blygsam och sade inte ”sedan Ane den gamle”, som herr Palme brukar göra. Men detta beror ju på att vi har lånat upp mängder med pengar för att betala konsumtionsstegringen. Den genomsnittliga svenska familjen har ådragits en skuld i utlandet på ungefär 10 000 kr. Det är klart att på det viset är det lätt att förbättra sitt välbefinnande. Men det kommer surt efteråt, och det är detta som man måste ta hänsyn till när man nu skall utforma den ekonomiska politiken. Då kan man, herr talman, inte bara skylla på utlandet. Det är inte bara den ekonomiska politiken där som har skapat dessa svårigheter. För att på nytt läsa ur denna långtidsutrednings sammanfattning så står det där, att enligt de beräkningar som utförts skulle ca 5 miljarder kronor av det totala underskottet på 8-9 miljarder kronor vara att hänföra till en mer grundläggande obalans, dvs. till vår egen lilla skötta ekonomiska politik och inte alls till att det har varit en konjunkturnedgång i utlandet.

Herr talman! Utskottsmajoriteten har, herr Ekström, gjort en självständig analys av den ekonomiska utvecklingen. I vissa avseenden har man gett regeringen ett erkännande, i andra har man nyanserat regeringens bedömningar och i andra återigen har man intagit en kritisk ståndpunkt till regeringens bedömningar. Jag kan bara hänvisa till vad utskottet har skrivit om sannolikheten för exportutvecklingen, där vi har en klart mer pessimistisk inställning till utvecklingen under år 1976 än den som regeringen har gett uttryck för. Detsamma är förhållandet när det gäller inflationsutvecklingen, där vi varnar för att prisstegringarna kan komma att bli större än de som ligger till grund för regeringens överväganden. Det finns ingen anledning att tvista om vem som har upphovsmannarätten till olika delar i detta utskottsbetänkande. Det är en självständig analys från finansutskottets sida, och det tycker jag man ur riksdagens synpunkt skall vara angelägen att betona. Det är riktigt att vi har ställt oss bakom de sysselsättningsstimulerande åtgärder som regeringen föreslog i samband med höstsessionens början. Det är kanske inte så underligt eftersom en hel del av dessa förslag tidigare har skisserats i finansutskottets betänkanden under våren. Där har också beställningar till regeringen om dessa åtgärder utfärdats. Vad jag kritiserar i sammanhanget är att man lägger fram detta 25 punktsprogram — för att kalla det så — utan att låta det åtföljas av en totalekonomisk värdering. Jag tänker då inte bara på en värdering av effekten av de föreslagna åtgärderna, utan det är över huvud taget ett försök att teckna en bild av den ekonomiska situationen i det klimat i vilket man har att arbeta som saknas. Herr Ekström polemiserade här mot en centertidning, men jag har inte anledning att bemöta honom. Jag fattade det mera som en retorisk fråga, som herr Ekström också påminde om. Jag har alltså ingen anledning att mot bakgrund av utskottets skrivning, som inte lämnade något tvivel om våra avsikter, föra den diskussionen vidare.

Om man tittar litet mer långsiktigt på utvecklingen, skall man finna att antalet heltidsarbetsplatser varit ungefär oförändrat under de tre senaste femårsperioderna. Vad som har ökat starkt är antalet deltidsarbeten, men räknar man om dem till heltidsarbetsplatser, skall man finna en relativ stagnation i sysselsättningen. Och det är ett faktum som herr Ekström inte kommer förbi att arbetslösheten har ökat under de tre senaste femårsperioderna, vare sig man räknar enbart den öppna arbetslösheten eller den totala arbetslösheten. Den fråga jag vill ställa till herr Ekström gäller innebörden i den överenskommelse som man från socialdemokratisk sida har träffat med de borgerliga partierna i finansutskottet. Nu ställer herr Ekström frågan till de borgerliga partierna, vad de i själva verket menar med vad man gemensamt har kommit överens om att skriva. Hade det inte varit rimligare att herr Ekström skaffat sig kunskap om det, innan han var med om att skriva ett gemensamt dokument? Det är väl litet sent att nu, när man har kommit överens om de här formuleringarna, komma och fråga de borgerliga partierna vad de i själva verket menar. Jag kan inte tolka de skrivningar som gjorts på annat sätt än att de är riktade mot löntagarna och de fackliga organisationerna. I motiveringen för det antiinflationsprogram som man säger att man vill ha talar man bara om betydelsen av att hålla tillbaka löneökningar — inte om någonting annat.

Herr talman! Jag vill lugna herr Ekström beträffande ansvaret för den skrivning som vi har infört i finansutskottets betänkande 1975:1. Där står just de ord som herr Ekström citerade angående ”betydelsen av att de avtalsslutande parternas förhandlingsfrihet ej får beskäras i sammanhanget”. Jag kan förklara att detta är folkpartiets uppfattning. Vi har stått för det i samband med Haga II-överenskommelsen och vid det tillfälle då den passus inflöt i utskottsbetänkandet som avslutas med de ord som jag nyss citerade. Jag blir åtskilligt oroad när herr Ekström nu börjar tala om det sätt på vilket arbetsmarknadsparterna får komma till tals i samband med de här förhandlingarna. Nu betonar herr Ekström att de skall beredas tillfälle att medverka, precis som om det skulle innebära att herr Ekström säger: Vi har visserligen skrivit att ni skall beredas tillfälle att medverka, men vi är inte alls säkra på att ni behöver komma dit och säga något. Är det risk för att man har denna uppfattning, vill jag säga herr Ekström att det är ett föga hedrande sätt att uppskatta de ansträngningar som i varje fall jag har gjort för att vi skall kunna komma överens om innebörden i utskottets skrivning. Herr Sträng skulle väl i alla fall kunna inbjudas att delta i överläggningarna. Han är ju i högsta grad representant för en av arbetsmarknadens parter, eftersom det var den statliga sektorn som satte i gång lönerörelsen förra gången. Med stort intresse kommer jag nu att få lyssna till att herr Sträng upprepar vad han tidigare har sagt här i kammaren: Vi gjorde upp på ca 11 96 och sedan gick andra ut och gjorde upp på mycket högre nivå. Detta stämmer inte, herr Sträng. Man måste givetvis ta hänsyn till vilka kategorier man sluter avtal för. Har man ett stort klientel i ett mycket högt löneläge, där ökningarna är mycket små, och å andra sidan ett klientel som har lägre löner och som får mycket stora ökningar, kan procentsatserna visserligen bli olika höga. Men ett faktum är att statens inledning av lönerörelsen öppnade portarna för en uppgörelse, som jag är säker på att de övriga arbetsmarknadsparterna aldrig hade drömt om att kunna genomföra.

Herr talman! Jag vill säga till herr Löfgren att jag tror att det var mycket välbetänkt att finansutskottet skrev, att arbetsmarknadens parter skall beredas tillfälle att medverka. Det skulle ju kunna tänkas att t.ex. löntagarorganisationerna när den dagen kommer inte är så särskilt benägna att sätta sig ned vid en konferens av den art ni ivrar för. Finansutskottet och riksdagen skall inte föreskriva att de precis skall sätta sig vid det runda eller det fyrkantiga bordet — det kan tänkas att de själva har en mening om på vilket sätt de vill medverka. När det sedan gäller herr Burenstam Linder vill jag säga, att hans senaste inlägg något dämpade den kritik som han framförde i sitt första anförande. Han säger att hans tal om förlorade år innebar att man försummade att lägga grunden inför avtalsrörelsen. Vad var Hagauppgörelsen annat än ett försök att lägga grunden inför avtalsuppgörelsen? Men vid bägge Hagauppgörelserna gick moderata samlingspartiet bort från förhandlingsbordet. Vad innebar då Hagauppgörelserna? Jo, att löntagarorganisationerna fick försäkringar om ändring i skattesystemet, den senaste gången en skattelindring på 1 600 kr. för de breda löntagargrupperna. Det innebar en försäkran om att det skulle ske något på skatteområdet. Herr Bu renstam Linder måste väl ändå erkänna att detta hade en effekt på den avtalsuppgörelse som sedan träffades vid förhandlingsbordet. Det hade varit verkligt illa, om vi inte hade tagit upp lån i utlandet utan i stället hade accepterat en dålig sysselsättning och hög arbetslöshet här i landet. Det hade varit dålig hushållning med vår ekonomi. I stället har vi tagit upp lån för att hålla produktionen i gång och därmed har vi haft betydligt lägre arbetslöshetssiffror än något annat land i vår omvärld. Visst, herr Åsling, har finansutskottet haft olika meningar om skrivningar. Man kan säga att man tror si eller så om exporten, men det väsentliga nu, några dagar före julen 1975, är inte vad man tror eller tycker om procentsatser på olika punkter utan det är ju vilka åtgärder man anser bör sättas in. Vi har ju varit överens om att de åtgärder som nu vidtas är de rätta. Då kan vi väl avsluta höstdelen av riksmötet i enighet om detta. Sedan kommer en ny finansplan den 12 januari. Ja, herr Hermansson, vad gäller gåvor till kapitalägarna är det kanske onödigt att behöva säga att vi även första och andra kvartalet 1976 torde ha samma ägarförhållanden som nu. De åtgärder vi sätter in för att hålla sysselsättningen uppe måste vara anpassade till dessa. Herr Hermansson frågar också vad det är som vi har kommit överens om. Ja, den frågan ställde jag närmast till herr Burenstam Linder, eftersom han skrivit under det framlagda betänkandet men sedan riktar en så stark kritik mot det. Jag frågar alltså: Vad var det herr Burenstam Linder var överens med mig om -— eller rättare med de andra borgerliga utskottsledamöterna om, eftersom jag aldrig förhandlade med herr Burenstam Linder?

Herr talman! Det år som har gått har varit ett ur stabiliseringssynvinkel förlorat år. Detta har herr Ekström i och med utskottsbetänkandet också skrivit under på. Det behövs därför nya insatser, eftersom den hittillsvarande politiken har fört oss in i ett svårt läge. Detta är det grundläggande som vi är överens om, ifall herr Ekström frågar efter min uppfattning om vad vi var överens om. Sedan är det faktiskt på det viset att detta dessutom är ett ur produktionssynpunkt förlorat år, om man bortser från att vi med utländsk upplåning har betalat en omfattande standardstegring.

Ja, de goda avsikterna finns det väl ingen anledning ifrågasätta, och det var också därför som vi var med på diskussionerna inledningsvis, men när vi sedan såg vad innehållet i överenskommelsen skulle bli kunde vi inte skriva på den. Vi kan inte heller finna annat än att utvecklingen sedan har bekräftat riktigheten av att detta verkligen inte var den allra bästa grunden för en stabiliseringspolitik. Vi har därför på nytt påpekat behovet av att man på skattesidan anlägger ett annat betraktelsesätt. Jag sade det i mitt inlägg, och herr Ekström kom då upp och meddelade att det inte var så märkvärdigt att socialdemokraterna i det här utskottsbetänkandet hade varit med på att man skulle granska skattesystemet, eftersom det har varit skatteomläggningar mest hela tiden under 1970-talet. Nåja, men det intressanta i utskottsbetänkandet nu är att det står att man skall granska ”skattesystemets roll i inflationssammanhanget”. Det är viktigt. Jag tror inte att herr Sträng eller herr Ekström tidigare i sådan klartext har sagt att skattesystemet verkligen har en inte föraktlig sådan påverkan på inflationen. Herr Ekström gjorde gällande att det för den fortsatta stabiliteten är bra att investeringarna ökar, och i år, sade han, kommer investeringarna att öka med 7,5 96 enligt konjunkturinstitutets senaste rapport. Att inte herr Ekström läser långtidsutredningens sammanfattning har jag ju förstått, men vad som är värre är att vice ordföranden i finansutskottet uppenbarligen inte heller läser konjunkturinstitutets bedömningar av investeringarna, eftersom det i senaste uttalandet om investeringsutvecklingen i landet alldeles klart sägs att det på sin höjd blir 4 96 ökning av investeringarna, helt fallande på byggnadsinvesteringarna, men ingen uppgång alls i maskininvesteringarna. Det är allvarligt, herr talman!

Herr talman! Herr Ekström erkänner att det i utskottsbetänkandet finns en nyanserad värdering av exportutsikterna och inflationsutvecklingen — en nyanserad och från regeringens ganska väsensskild bedömning. Detta är naturligtvis den grund som vi sedan har byggt vårt förslag till stabiliseringspolitiska åtgärder på. Därför är de olika värderingarna av utvecklingen inte ointressanta. Anslaget i de stabiliseringspolitiska ambitionerna grundas på denna skiljaktiga bedömning. I sak, herr Ekström, är det egentligen en ganska hård kritik mot regeringens ekonomiska politik som vi har utfärdat i finansutskottets betänkande.

Herr talman! Ägarförhållandena är som de är, sade herr Ekström till mig, och därför måste man ge gåvor och subventioner till de stora företagen och kapitalägarna. Om man ger gåvor och subventioner till de stora kapitalägarna och storföretagen får de ökade inkomster — och det är vad som har hänt. Men det andra ledet återstår ju för herr Ekström att bevisa, nämligen att det medför ökad sysselsättning och bättre förhållanden för löntagarna. Det är på bägge de här punkterna vi är kritiska mot regeringens politik. Under de senaste åren har ju miljarder kronor varje år östs ut just till sådana lättnader som kunnat hålla uppe kapitalets profiter, om man skall uttrycka det sammanpressat, men detta har icke haft den gynnsamma effekt på sysselsättningen som man inbillar sig från socialdemokratiskt håll. Nu försöker herr Ekström avvisa våra förslag med att de skulle innebära alltför långtgående åtgärder. De krav som ställs av vpk betyder, menar han, att man skall införa planekonomi under de närmaste kvartalen, och alla borde ju begripa att det inte går. Jag skall titta på våra förslag i motionen. Vi ställer upp tio punkter för kamp mot inflationen: 2.

Men själv sitter han ju som ordförande i den kommunalekonomiska utredningen, som skall diskutera frågan om en förändrad kostnadsfördelning mellan stat och kommun för att kommunernas ekonomiska läge skall förbättras. Fordras det planhushållning också för att göra det? Är det inte ett något nonchalant sätt att avfärda konkreta förslag, herr Ekström? Liknande är det med de förslag som vi har lagt fram för att förbättra sysselsättningen och motverka arbetslösheten. Det finns en fråga som finansutskottets ordförande och vice ordförande inte har kommit in på, trots att de har gjort flera inlägg, och det är: Varför behövs en särskild rundabordskonferens för att diskutera de problem som står upptagna i utskottets betänkande? Vi har hävdat att det är finansutskottets och riksdagens uppgift att bestämma den ekonomiska politiken i landet. Finansutskottet kunde kalla till sig och höra experter om de här frågorna. Vi anser att det är fel att finansutskottet vill lämna ifrån sig den uppgiften till andra organ.

Herr talman! Jag kan glädja herr Burenstam Linder med att jag har hunnit läsa långtidsutredningens betänkande. Men jag har också medverkat till finansutskottets betänkande nr 16, och den siffra som där är angiven för konjunkturinstitutets prognos är 7,5 926 uppgång av industriinvesteringarna. När herr Burenstam Linder anslöt sig till utskottsbetänkandet så där i efterhand kunde han ju ha varit påstridig och sökt få den siffran ändrad, om den är fel, men den står där — och under betänkandet finns herr Burenstam Linders namn. När det gäller exportutsikterna säger herr Åsling att det är en väsensskillnad mellan regeringens bedömning och finansutskottets. Men hur har ni då kunnat förklara att de åtgärder som nu föreslås och som riksdagen kommer att besluta om i dag är väl avvägda om det är en väsensskillnad mellan bedömningarna? Det har jag väldigt svårt att förstå. Herr Hermansson menar att ”gåvor” till företagsamheten i landet ökar inkomsterna för näringslivet och för kapitalägarna. Skälet till att vi sätter in de här stödåtgärderna är att vi vill hålla sysselsättningen uppe. Att vi har lyckats därmed kan inte herr Hermansson bestrida, om han jämför sysselsättningen i vårt land med den i många andra länder. Det är därför vi vidtar olika åtgärder av det slaget. Eftersom jag bor i ett område i landet med skogsindustrier, kan jag försäkra herr Hermansson att det lagerstöd som införts har betytt mycket för att hålla sysselsättningen uppe där. Hur skulle det ha sett ut annars för de anställda — om regeringen hade fört en politik som kanske hade varit lik den vid 1930-talets ingång? Här sätts ett lagerstöd in som gör det möjligt för företagen att producera på sikt för att sedan kunna sälja när konjunkturen vänder. Jämsides med detta har naturligtvis trygghetslagarna betytt mycket. Permitteringar har knappast förekommit. Man har i stället rustat, investerat, städat i fabrikerna. Det har t.o.m. förekommit att de som år ut och år in arbetar innanför fabriksgrindarna har fått åka upp till företagens skogsdomäner för att där se hur ett modernt skogsbruk bedrivs. Det har varit av värde för dem, och det har också varit ett bevis på att man från företagens sida har känt ansvar, som jag tidigare sade. Vi bör ge en eloge för att man känner detta ansvar för sysselsättningen i landet.

Herr talman! Jag är ganska medveten om att jag inte har så mycket att tillföra debatten efter den här storrundan. Eftersom jag på förhand hade bestämt mig för att jag skulle gå upp i debatten — jag brukar inte slita den här talarstolen i onödan — så vill jag ändå göra några kommentarer, framför allt naturligtvis i anledning av finansutskottets betänkande nr 16 som här har diskuterats. Jag skulle också vilja anknyta något till långtidsutredningens analyser, eftersom de har tagits upp i det nyss avslutade replikskiftet. Jag vill förutskicka att jag inte har läst denna utredning. Men jag har som utgångspunkt en intervju med ingen mindre än finansminister Gunnar Sträng, så jag är väl inte alldeles ute på lösan sand. Finansutskottets betänkande nr 16 redovisar ju en hel del värt att veta för svenska folket och kanske inte minst för politikerna. Man summerar utvecklingen och säger beträffande inflation och prisstegringar, som jag förutsätter har diskuterats i den här debatten, som jag inte haft möjligheter att följa, att vi under 1960-talet hade en 4-procentig inflation, i början av 1970-talet hade en 7-procentig och nu i mitten på 1970-talet har en 10-procentig inflation. Det har ackumulerats en obalans i våra utrikesaffärer — eller ett underskott — som fram till 1976 års slut beräknas omfatta 20 miljarder kronor, en mycket aktningsvärd summa. Det är möjligt att socialdemokraterna och regeringen förmenar att det är värt 20 miljarder kronor om svenska folket under den här treårsperioden har levat gott och varit vid gott mod. Förhoppningsvis kan man kanske då anta att det också kommer att ge ett förnyat mandat när vi går till val 1976. Jag skall självfallet inte på något sätt spekulera i detta. Den breda enighet som ligger bakom utskottets konstaterande om läget tycker jag är glädjande, men den sträcker sig naturligtvis inte så långt som önskvärt vore. Den sträcker sig till ett konstaterande av hur förhållandet är i dag och vidare till att man inte kan fortsätta på detta sätt. Den nuvarande utvecklingen måste brytas. Jag tycker att det är av värde att man har kommit så långt. Om man sedan kunde bli överens om åtgärderna så vore det naturligtvis ännu bättre. Man skall väl inte på förhand säga vare sig att det är möjligt eller att det är omöjligt utan åtminstone ha förhoppningen kvar. Man har i varje fall kommit överens om att diskutera vägarna, och jag tycker det ligger mycket i det. Om man sedan kommer att diskutera kring ett runt eller ett fykantigt bord är mera en fomalitet. Får jag så säga några ord om långtidsutredningens analyser. Jag sade tidigare att jag knyter detta till en intervju med finansminister Sträng, och jag vill gärna — inte minst nu i hans närvaro — ge honom en eloge för hans oförblommerade sätt att säga sanningar. Det har han aldrig varit rädd för, och det inger respekt för honom i alla läger. Långtidsutredningen ställer, tycker jag, på ett alldeles särskilt sätt i det här avseendet kyrkan mitt i byn så till vida att den anger att för att komma ur den här obalansen, vilket den förmenar är nödvändigt, kan vi bara gå till väga på ett sätt, nämligen — för att använda ett gammalt talesätt — arbeta oss ur krisen. Det är ett gammalt och beprövat medel, och det måste vi fortsätta med också under år som kommer. Detta har finansministern understrukit, och det tycker jag är mycket välgörande. Inte minst personligen är jag glad för det, för jag har tidigare i ekonomiska debatter — jag tror bl.a. det var förra året — sagt att jag anser att vi förhandsdiskonterat möjligheterna att förkorta vår arbetstid i alldeles för hög grad. Jag tycker att vi har fört en lättsinnig debatt så till vida att vi har förespeglat människorna möjligheter som egentligen inte ligger inom så nära räckhåll. Vi har serverat ett smörgåsbord, skulle man kunna säga, där det bara varit fråga om hur man vill ta ut förmånerna.

Vidare har jag noterat att det här i riksdagen väckts mycket långtgående motioner på området, där det föreslagits att riksdagen skulle göra uttalanden i samma riktning. Jag har sagt vid många tillfällen, och jag vill säga det också i denna debatt, att det finns inte något parti och inte heller någon regering som har mandat att dela ut någon kortare arbetstid. Varje avkortning av arbetstiden får ju betalas på ett eller annat sätt, och det tycker jag är mycket väsentligt att deklarera. Jag tror inte att det kommer som någon chock för svenska folket vare sig att man måste betala sina skulder och så att säga göra rätt för sig eller att man inte kan avkorta arbetstiden i den takt som förutskickats från visst håll. Jag skulle snarare tro att medborgarna i gemen — åtminstone en mycket stor del av medborgarna — tycker att politikerna och inte minst vi här i riksdagen skulle ha viktigare och mera näraliggande saker att diskutera än hur länge man skall arbeta i slutet av detta sekel. Det tycker jag är en rätt förnuftig slutsats. Jag hoppas också att de politiker som varit ute och svävat här kan landa utan alltför stora skador. Med detta vill jag ha sagt att frågan om hur länge vi skall arbeta inte är en partsfråga. Det är inte någon partsfråga mellan företagen och de anställda, utan det är en ren och klar samhällsekonomisk fråga, där man naturligtvis också får ta hänsyn till vad det är människorna vill prioritera: fritid, högre lön eller något annat. För att undvika missförstånd och onödig debatt på den här punkten exkluderar jag i denna debatt de marginella arbetstidsförkortningar som övervägs för vissa begränsade grupper. Med hänsyn till rådande förhållanden inom ekonomin ifrågasätter jag också för min del om det kan vara nödvändigt att under det kommande året besluta om en femte semestervecka. Jag tror emellertid att vi framöver — jag säger också det för att undvika missförstånd — får en förkortning av arbetstiden, men jag tycker att det har gått litet av inflation och förhandsdiskontering i hela denna fråga. Det kan nämligen ifrågasättas om det inte blir svårare att förkorta arbetstiden ju större andel av de sysselsatta som finns i den offentliga sektorn. Jag tror att det är så. Den sektorn innefattar nämligen i mycket hög grad sådana arbeten som måste utföras kontinuerligt, och eftersom rationaliseringsmöjligheterna ofta är mycket små i den sektorn måste arbetstidsförkortningen också bli mycket dyr. Likaså torde stora grupper alltjämt prioritera annan behovstillfredsställelse än ökad fritid, därtill många gånger hårt tvingade av den ekonomiska verkligheten.

Naturligtvis har vi — det är klarlagt i de analyser som gjorts — tappat något av vår tidigare andel av exporten. Det har framgått också av repliker i denna debatt. Jag skall inte fördjupa mig i det resonemanget. Men den förlorade andelen måste vi självfallet återhämta och även öka ex porten. Vi har här i landet latenta, värdefulla tillgångar i skickliga företagare och kunniga arbetare med god moral. Det vill jag mycket starkt understryka. Men det räcker inte för att bemästra alla svårigheter, i varje fall inte kostnadsutvecklingen. Och jag kan inte underlåta att säga att jag tycker det är fel när man gör den offentliga sektorn till löneledande. Det har skett vid åtskilliga tillfällen, och det är inte förvånande att vi då råkar i obalans. Vidare tror jag det är nödvändigt att bryta de tankebanor som säger att näringslivet nödvändigtvis måste vara på tillbakagång i landet när det gäller sysselsättning och expansion. Det finns säkerligen möjligheter att vara offensiv också på detta område, men om det skall bli möjligt beror naturligtvis i hög grad på samhällets insatser och syn på företagen. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag tror det är nyttigt att beakta, att bakom ett företag står också en människa — kanske flera - med familjer som gör goda insatser och tar stora risker. Utan de många insatserna tror jag aldrig att vi klarar oss ur den ekonomiska obalans som vi nu har hamnat i. Och för detta krävs positiva åtgärder.

Herr talman! Förra året redovisade många företag stora vinster, så stora att regeringen såg sig föranlåten att införa ett nytt begrepp - ”övervinster” —- och samtidigt låta dessa specialdestineras till fonder för exempelvis miljöförbättrande åtgärder. När ett företag som tillhörde denna vinstgivande grupp nu lägger fram en rapport om att det i år ökat sin försäljning med 28 96 är det naturligt att tro att vinsten för detta företag även i år kommer att bli av klassen ”övervinst”. Därför blir man klart besviken när man samtidigt får veta att året innebär en minskning av vinsten med drygt 50 96. Hur är detta möjligt? Enligt företagsledningen är det främst löneutvecklingen i Sverige i kontrast mot situationen i andra länder som är orsaken. Det har ej varit möjligt att kompensera kostnadsökningarna med ökad produktion och effektivitet. Därför har resultatet blivit en försvagad konkurrenskraft hos den svenska industrin, med minskade exportmöjligheter som följd. Samtidigt innebär detta lägre självfinansieringsgrad, medan fortsatt behov av investeringar och ökad kapitalbindning i varulager nödvändiggör ökad upplåning. Denna upplåning måste till största delen läggas på den utländska marknaden, eftersom den svenska är övermättad. Enda alternativet är att skjuta planerade investeringar på framtiden och att reducera redan påbörjade investeringar. Tyvärr har det senare alternativet måst tillgripas av många företag. Vi behandlar nu inte bara den ekonomiska politiken utan även en eventuell förlängning av den allmänna prisregleringslagen. Det är en lag som blivit hårt kritiserad av många, bl.a. av moderata samlingspartiet. Man tycker att den är ihålig. Den drabbar orättvist, och den fyller inte den funktion som avses. Till betänkandet i år har vi från moderat håll fogat ett särskilt yttrande, där vi konstaterar att vi skulle kunna acceptera lagen om man genom den kunde bli av med prisstegringarna. Men det är tyvärr inte så enkelt att man får prisstegringar att upphöra bara därför att man förbjuder dem. Det har också från många håll klarlagts att prisstegringstakten knappast sänks genom en priskontroll. Vi har illustrerat detta med en hänvisning till postverket, som ännu en gång skall genomföra kraftiga portohöjningar, som motiveras med kostnadsstegringar. Vi tycker att det är förvånande att man anser att man med prisstopp kan häva prisstegringar när det gäller t.ex. lastbilstransporter men inte när det gäller statliga brevtransporter. Det finns även en annan aspekt på prisregleringslagen. Det är risk att större företag som har resurser och gynnsamma förbindelser lättare kan få gehör för sina krav än mindre företag med begränsade möjligheter att hålla kontakt med myndigheterna. Det har också hänt en annan sak: Långtidsutredningen har lagt fram sitt utlåtande. Man skulle kunna säga att det har kommit som en bilaga eller som en reservation till finansutskottets betänkande. Ingen kan missta sig på allvaret bakom de prognoser som där görs. Man säger rent ut att vi måste sluta upp att leva över våra tillgångar, som vi gjort under de senaste åren. I stället är det tid att börja betala våra skulder, innan de alldeles växer oss över huvudet. Botemedlet på sikt är enligt långtidsutredningen en mer realistisk ekonomisk politik och ökade industriinvesteringar. Men utan en förväntan om att en investering skall ge ett positivt resultat görs inte någon investering hos våra företag. Hur skall de kunna stimuleras till ökade investeringar, när förutsättningarna är så dåliga som dagsläget visar? Kommer då regeringen att lägga om sin ekonomiska politik så att vi får några tecken på en näringspolitisk omorientering och en mera positiv inställning till företagandets villkor? Med tanke på utvecklingen under de senare åren i Sverige kan man ställa sig starkt tvivlande till en sådan omställning. I finansutskottets betänkande kan man utläsa förståelse för företagens problem, men utskottet har tyvärr stannat för att vad gäller exempelvis rätten att utnyttja investeringsfonder för konjunkturutjämning begränsa tiden till den 31 mars 1976, medan vi från moderat håll vill utsträcka den till nästa års slut. I reservationen 2 har vi närmare motiverat vårt ställningstagande och påpekat hur viktigt det är att på alla sätt försöka stimulera näringslivets investeringar mot bakgrund av att vi väntar en betydligt sämre konjunkturutveckling nästa år. Därför anser vi att den 31 mars måste vara en alldeles för tidig tidpunkt att dra in tillståndet att utnyttja investeringsfonden, speciellt som riksdagsarbetet nu tar en paus och några nya beslut knappast kan fattas förrän i slutet av februari eller i början av mars 1976. Det är lång tid ur företagarnas —- och därmed även ur de anställdas — synpunkt, och planeringsarbetet kan då inte bedrivas på ett effektivt sätt.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

Herr talman! Bland alla produkter som bjuds ut till försäljning finns en grupp konsumtionsvaror och tjänster som är nödvändiga för livets uppehälle och som ingen kan klara sig utan. Dit hör en stor del av våra livsmedel och vad vi kallar för dagligvaror. Genom prisutvecklingen under de senaste åren har regeringen tvingats föreslå olika åtgärder, såsom prisstopp och subventioner i första hand på de viktigaste livsmedlen men också på en del dagligvaror. För en del andra varor gäller att prishöjningar skall förhandsanmälas. I propositionen 1975/76:41 föreslår nu regeringen att allmänna prisregleringslagen skall tillämpas ytterligare ett år. Detta är enligt vänsterpartiet kommunisterna en nödvändig åtgärd, som borde utvidgas så att prisstoppet kom att omfatta hela dagligvarusortimentet, så som vpk har föreslagit i motionen 40. Prisstoppet på mjölk och mjölkprodukter samt kött och fläskvaror som kombinerats med subventioner via statskassan till jordbruket har förhindrat vissa ytterligare prisstegringar som annars skulle ha inträtt. Utan prisstoppet hade den genomsnittliga prisstegringen på dagligvaror varit ännu större. Prisstoppet på vissa livsmedel har emellertid inte kunnat hindra att den allmänna prisstegringen såväl på dagligvaror som på konsumtionsvaror i allmänhet fortsatt i ökat tempo. Prisstoppets verkningar begränsas av undantagen. Enligt den officiella statistiken från statens prisoch kartellnämnd har priserna på dagligvaror under det här årets tre första kvartal gått upp med 10,2 26. I begreppet dagligvaror ingår då förutom maten även cigaretter, kemisk-tekniska produkter och mjukpapper. Men där ingår inte rotfrukter, grönsaker, frukt och bär annat än i konserverad eller fryst form. En jämförelse med förra hösten när det gäller dessa varor visar på kraftiga prishöjningar. Priset på en så viktig basvara som potatis har gått upp med mer än 100 926 och detta har föranlett ett ingripande i prisutvecklingen. Priserna på övriga rotfrukter och grönsaker har stigit med 25-30 926. De prishöjningarna finns inte med i den officiella statistiken. Räknar man med de prishöjningar som har förekommit enbart på mat och dryck blir procentsatsen för de tre första kvartalen i år sannolikt högre än de officiellt uppgivna 10,2 96. Till de nämnda prishöjningarna skall läggas höjda taxor och avgifter, vilket i sin tur påverkar hyrorna. Kläder och skor hör också till de varor som stigit kraftigt i pris under det senaste året. Stigit har också utgifterna för nästan alla tjänster som vi är beroende av, reparationer, arbetsresor etc. Herr Hermansson har i sitt inlägg påpekat att monopolbildning och sammanslagning av företag oftast har en negativ inverkan på prissättningen. Det talas ofta i detta sammanhang om vikten av fri konkurrens, vilket är en myt. Varje fusion som i verkligheten leder till sämre konkurrens får konsumenterna till sist betala i form av högre priser. Sammanslagningar sker för det mesta med regeringens samtycke. Riksdagen borde besluta om en lagstiftning som förbjuder den monopolbildning som inte bevisligen är till fördel för konsumenterna och alltså införa lagar som tvingar företagen att konkurrera i stället för att som nu ofta sker samarbeta när det gäller prissättningen. Ingen tror väl att Åhléns köp av NK-koncernen med dess Epabutiker, vilket är den senaste fusionen, kommer att innebära sänkta konsumentpriser. Följden blir i stället en minskad konkurrens — det är ju konkurrensen som köps ut. Allt detta sammantaget försvårar för stora grupper i vårt samhälle att på ett tillfredsställande sätt klara sin försörjning. Vänsterpartiet kommunisternas förslag att prisstoppet skall utvidgas till att gälla alla dagligvaror är därför väl motiverat och betingat av att inflationen och särskilt de höjda priserna på dagligvaror, däribland livsmedel, utgör en särskilt stark belastning för de grupper som av olika skäl måste använda en större del av inkomsten för inköp av livsnödvändiga varor. Till dem som använder en relativt sett större del för dessa inköp än höginkomsttagarna hör barnfamiljer, arbetare med tunga yrken och låginkomsttagare, däribland pensionärer. Under den senaste veckan har vi läst i pressen om vad långtidsutredningen kommit fram till. Dess slutsats är att vi konsumerar över våra tillgångar och att en skärpning av konsumtionen är nödvändig för en jämvikt i bytesbalansen. Visst finns det grupper i vårt samhälle som konsumerar över sina behov, och alltför ofta är det undanhållna skattemedel som används för överkonsumtion av varor och tjänster. Men det gäller inte de grupper av människor som jag nyss har talat om. Skall vi komma till rätta med den överkonsumtionen behövs en annan styrning av utbudet av varor och tjänster. Produktionen måste då inriktas på människors behov och inte på den vinst en vara kan ge. Den årliga summan för inköp av dagligvaror utgör 36 miljarder kronor, och det lämnar utrymme för en dragkamp mellan företagen. Osund forskning, reklam och marknadsföring som manipulerar konsumenterna måste beivras. Verksamheten måste i stället bedrivas i informativt syfte och vara vederhäftig i ordets rätta bemärkelse. Ett sätt att styra produktionen och konsumtionen är att påverka priserna på de för alla människor nödvändiga varorna i positiv riktning. Vänsterpartiet kommunisterna har under en följd av år ställt kravet Bort med moms på maten — ett krav som vunnit en allt starkare anslutning bland allmänheten men som övriga partier i riksdagen varje år röstat emot med olika argument. I dagens motion föreslår vi en annan dellösning av prisfrågan av särskild betydelse för lönearbetare och alla med låga inkomster och som en första åtgärd i kampen mot inflationen. Förslaget avfärdas av utskottets majoritet med motiveringen att en sådan åtgärd ej är påkallad i nuvarande läge. Motionsyrkandet avstyrks därför. Frågan blir då vilken inflation och prishöjning som skall tolereras, innan åtgärder blir påkallade. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till den reservation av herr Hermansson som är fogad till finansutskottets betänkande nr 15.
Herr talman!

När jag nu ändå har begärt ordet vill jag inledningsvis göra en litet ovanlig reflexion. Jag konstaterar nämligen enigheten i finansutskottet i vissa väsentliga strategiska avsnitt när det gäller bedömningen av den ekonomiska utvecklingen. De två reservationer som avgivits splittrar inte denna bild av enighet. Herr Hermansson återkommer i sin reservation till att presentera sitt speciella samhällssystem och ett program för att nå fram till det samhällssystem som enligt hans specifika uppfattning är det riktiga. Den moderata reservationen gäller en förlängning av investeringsfondernas användning och tillämpning till den 31 december 1976. I det senare fallet har finansutskottet sagt att man för dagen inte har någon anledning att ändra på den ”lilla finansplanens” slutsatser. Man förbehåller sig rätten att fundera på det litet längre fram. Jag tror att utskottet har intagit en klok och riktig ståndpunkt. Man håller beredskapen uppe men anser inte att man i dagens situation mot bakgrund av den ännu relativt höga investeringsaktiviteten och det utomordentligt goda sysselsättningsläget för bl.a. byggnadsarbetare har anledning att redan nu binda sig. Vad jag finner mest intressant i finansutskottets betänkande är följande, som jag citerar från s. 15 i betänkandet nr 16: ”Att i nuvarande läge föra en ännu expansivare finanspolitik är med hänsyn till utrikesbalansen och prisstegringsriskerna ej tillrådligt. Detta sätter snäva gränser för riksdagens beslut om ytterligare statsutgifter.

Jag betraktar det såsom ett välkommet intellektuellt tillfrisknande i våra ekonomiska debatter. Följaktligen hälsar jag det med stor tillfredsställelse. I denna debatt har det klagats över att den förda ekonomiska politiken inte har varit tillräckligt realistisk. Den borde ha varit så realistisk och så förtänksam att vi hade sluppit utlandsupplåningen, som nu bl.a. på grund av långtidsutredningens slutsatser framstår som ett så betänkligt inslag i framtidsbedömningen att vi snarast möjligt måste se till att försöka återställa ordningen i det avseendet. Nu tycker jag nog att kritiken av utlandsupplåningen och efterlysandet av en mera realistisk politik som skulle ha inneburit att vi sluppit denna upplåning, när den framförs av oppositionen, utgör en i högsta grad osann beskrivning av historieutvecklingen.

Det är bara ett och ett halvt år sedan vi kunde notera det inlägget i debatten. Med utgångspunkt i detta — jag minns det mycket väl — yrkade oppositionens företrädare med stor andfåddhet på att finansministern snabbt skulle realisera önskemålet om den kraftiga utlandsupplåningen. Vid det tillfället förde jag resonemanget — jag är beredd att dra det i åminnelse nu — att utlandsupplåningen bör ses med vissa variationer betingade av vilka det är som lånar. Jag är den förste att understryka det allvarliga i den upplåning vi har nu och nödvändigheten av att återställa balansen i våra utrikes affärer så att upplåningen i varje fall inte ökar. De kapitalkostnader vi har dragit på oss uppgår redan 1976, som det har sagts i utskottsbetänkandet, till 2 miljarder, och det kan hända att de når upp emot 3 miljarder när vi kommer fyra å fem år fram i tiden, för så snabbt lägger man ju inte om politiken. Jag är alltså angelägen om att understryka allvaret i detta, men det finns ändå en variation i konfekten som är värd att understrykas.

Men det är litet annorlunda, när stat och kommun förstärker sina inkomster med upp låning utomlands. I allmänhet har såväl kommuner och landsting som staten behov av att finansiera sina budgeter via ett inslag av upplåning. De statliga, kommunala och landstingskommunala investeringarna ger inte profit och avkastning på samma sätt som de privata. Genom en finansiering via utlandsupplåning bygger man således upp ett kostnadsläge som är förtvivlat svårt att nedbringa. Jag tror inte att jag behöver understryka det — jag är alldeles övertygad om att kommunala kassaförvaltare och finansborgarråd har precis samma uppfattning. Även om man roar sig med att säga att utlandsupplåningen finansierar investeringar som sjukhus, långtidsvårdshem, skolbyggen och universitet så blir det ändå i praktiken en historia som ligger farligt nära driftskostnadernas nödvändighet och ofrånkomlighet. Ur den synpunkten är naturligtvis utlandsupplåningen i allt väsentligt problemet, om den offentliga sektorn finansierar sin verksamhet där. När jag tidigare har sagt detta, så har det väckt en viss indignation. Man har gjort gällande att det är finansministern som skall ut och låna i utlandet för att den svenska kapitalmarknaden skall stå till förfogande för den produktiva industrin, som det brukar heta. För den senare är det inte så avgörande om man förser sig på svensk kapitalmarknad eller på utländsk, eftersom man gör sin investeringskalkyl och sin företagskalkyl i båda fallen innan man lånar pengar. Med hänsyn till ränteskillnaden kan det spela en viss roll, eftersom den längre upplåningen utomlands fortfarande är väsentligt dyrare än vad den är här hemma. Jag vill understryka att det är annorlunda för den offentliga sektorn. Detta var en analys av problemet som det kan vara värt att göra i en sådan här ekonomisk debatt. Det avgörande är ändå att det är beskäftigt och oriktigt av oppositionen att nu kritisera den utlandsupplåning som redan har gjorts. Ni har — jag använde uttrycket med stor andfåddhet — yrkat på den utlandsupplåningen tidigare. Jag tillhör inte dem som botaniserar i gamla akter och använder dessa i den politiska debatten. Har man inte cement i stället för grå celler innanför pannbenet så måste man ju vara på det klara med att i den mån som förutsättningarna förändras för den ekonomiska politiken, så måste också diskussionerna och åtgärderna förändras. Men i detta fall hade jag ändå ett visst behov av att säga vad jag nu har sagt. När jag ser på situationen i dag så är det fråga om gamla kända ting som jag som hastigast skall repetera. Ännu så länge har vi på ett överraskande sätt hållit den höga sysselsättningen uppe. 90 000 fler människor i sysselsättning under månadsskiftet oktober-november jämfört med för ett år sedan är ju en verifikation på att det svenska samhällsmaskineriet fortfarande går i hög takt.

Man får nöja sig med att bedöma den i dagsläget och hålla en hög beredskap samt vara beredd på alternativa ingrepp, självfallet gärna i båda riktningarna. Jag fattar det så att utskottets huvudsyfte är samstämmigt med den deklarationen. Jag skall inte ytterligare fördjupa mig i arbetslöshetsstatistiken. De enligt arbetskraftsundersökningarna 1,8 procenten arbetslösa är en fin siffra vid denna tid på året. Att vi har haft nyanmälda lediga platser i november till ett antal som är större än under det senaste halvåret kan också framstå som en inadvertens om man ser på vissa andra inslag i den ekonomiska bilden som går åt andra hållet. Allt detta skall sättas i samband med den internationella situationen på arbetsmarknaden, som har varit till ytterlighet dyster med en normal arbetslöshet som har legat på 4, 5, 6 och 7 och i något fall ända uppe på 9-10 96. Vi har levt vårt eget liv i denna omvärld. Man kan fråga om det har varit ett naturligt eget liv. Ja, vi har valt denna väg helt enkelt därför att vi sätter sysselsättningen i en sådan prioriterad ställning i hela den ekonomiska politikens spektrum av åtgärder, och vi står till svars för det. Hur det blir i fortsättningen vet jag ingenting om i dag annat än att sysselsättningspolitiken även fortsättningsvis kommer att ha denna klart prioriterade ställning när vi bedömer de ekonomiska ingripandena. Utlandsupplåningen, som är vårt stora problem, modifieras kanske litet grand i valutareservens utveckling. Den har i vårt land förstärkts med ca 4,5 miljarder under den senaste tolvmånadersperioden. Vi har 13 miljarder eller, om vi tar med tidsdispositionerna, kanske 16-17 miljarder. Vi har en valutaställning som är förhållandevis god, även om den inte är någonting att skryta med om jag ser den i samband med och i relation till den ständigt ökande utrikeshandeln. Och det är naturligtvis en jämförelse som vid sådana här deklarationer bör göras. Men det ligger naturligtvis också en förklaring i att åtskilligt av de upplånade medlen ännu inte har satts i disposition i vårt näringsliv. Medlen går in i riksbanken och i affärsbankernas valutareserver och växlas om i svenska pengar. Just denna förstärkning av valutareserven har naturligtvis, i en internationell bedömning av landets ekonomi, åtskilligt av positivt värde. Ett annat uttryck för att vi fortfarande lever under en mycket stark intern efterfrågan finner man om man tittar litet närmare på kreditstatistiken i vårt land. Vi har haft en nyutlåning som jag snabbt bara skall diktera in några siffror om till protokollet. Det kan ju vara av intresse för dem som läser protokollet. Nyutlåningen till kommunerna låg i oktober månad förra året på 230 miljoner. I oktober i år låg den på 515 miljoner. Nyutlåningen till företagen var i oktober för ett år sedan drygt 2 miljarder. I oktober i år låg den på 2,7 miljarder. Vi hade — och det är väl det intressanta — för ett år sedan en utlåning till hushållen på 1,3 miljarder. I oktober månad i år låg den på 3,1 miljarder. Det betyder en total expansion på utlåningssidan från 3,6 miljarder till 6,4 miljarder. Detta är uttryck för en hög intern efterfrågan. Å andra sidan innebär det naturligtvis också att den tidigare så snabba ökningen av de svenska hushållens sparande nu har upphört. Men har man kommit upp i den sparkvot som vi nu har i de svenska hushållen och som är tre gånger högre än vad vi hade i slutet på 1960-talet är det, så som jag ser det, ingenting att gruva sig över, utan det är snarare anledning att vara tillfredsställd med att man har nöjt sig med det hushållssparande man för närvarande har och är beredd att satsa sina inkomster och slantar på en intern efterfrågan. Vi behöver den i sällsynt hög grad just nu när den externa efterfrågan är så pass dämpad. Utlåningssiffrorna har ju sin motsvarighet, som framträder om jag ser på försäljningsutvecklingen. Den sista månaden av perioden oktober 1974-oktober 1975 — den här uppgiften är naturligtvis inte tillfredsställande vid en korrekt redovisning, eftersom vi hade en klar nedgång i försäljningen i oktober månad i fjol — har försäljningen visat en volymmässig ökning på 12 96. Märk väl att jag säger volymmässig ökning. En volymmässig ökning av 12 96 i detaljhandeln är alldeles särskilt uppseendeväckande. Vi vet allesammans — jag tror jag sade det i går — att 1975 kommer att representera ett absolut svenskt rekord i fråga om inköp av privata personbilar. Hur är det då med priserna i atmosfären av en stark intern efterfrågan? Naturligtvis har vi haft en för hög prisstegring i vårt land, men här som på andra håll är ju allting relativt. Prisstegringen är rimlig internationellt sett. Tolvmånaderstalet hos oss ligger på 8,9 96, och jag skulle väl ändå våga säga att vi kommer att passera det här året, oavsett om jag räknar perioden december-december eller kalenderåret, med en prisstegring som håller sig något under 10 96. Även det är för år 1975 internationellt sett'en god utveckling. Jag har ibland sett i pressen att man diskonterat en snabbare prisnedgång i andra länder än vad som måhända är befogad, när man tagit något månadstal och multiplicerat upp det till årstal. Tyvärr har på senare tid denna för nationerna i och för sig glädjande prisnedgång stagnerat. På sina håll har man t.o.m. under de senaste månaderna — danskarna är nu i den situationen — kunnat avläsa en ny prisstegring, vad nu det kan innebära. När det gäller handeln med de stora, tunga varorna anser man att efterfrågeläget på nytt börjar ge möjligheter för nya prisutbud som ligger högre än de gamla. Jag nämnde tidigare den allvarliga situationen när det gäller bytesbalansen. Den har nu på ett alldeles särskilt sätt understrukits av långtidsutredningen. Vid sidan av sysselsättningen blir naturligtvis återställandet av bytesbalansen det stora strategiska problemet för den här nationen under den närmaste femårsperioden. Eftersom vi beslutat oss för att vi inte skall svälta oss till balans utan arbeta oss till balans, måste det — om sysselsättningen sätts i första hand —- medföra återverkningar på andra sektorer i den samhällsekonomiska helheten, sektorer som offentlig konsumtion och fortsatt expansiv reformverksamhet. Det betyder inte uteslutande av en fortsatt reformverksamhet, men det betyder säkerligen en lugnare takt, om vi skall klara de två strategiskt viktiga problemen — upprätthållandet av sysselsättningen och återställandet av bytesbalansen. När jag lyssnade till de tidigare talarna i dag gjorde jag ett par anteckningar.

Jag tror inte att man skall betrakta vare sig skoeller textilindustrin som representativa områden för en bedömning av landets internationella konkurrenskraft. Detta är ett par områden där inga sådana lagar gäller. De underutvecklade länderna, där man betalar en lön som ligger på en tredjedel av vad motsvarande grupper i vårt land tjänar, skall någonting producera för att få in de valutor som de behöver för sin uppbyggnadsverksamhet. De slår sig på textil och skor. Jag har kanske tidigare sagt här i kammaren att vi vid den svenska gränsen kan köpa i Mexiko tillverkade jeans — den här specifika typen av byxor — för ett pris som inte täcker sylönen för en svensk sömmerska. Det beror naturligtvis på utgångsläget. Försöker vi vara konkurrenskraftiga på dessa områden, tar vi oss vatten över huvudet. Det finns avsnitt inom textilbranschen där vi är konkurrenskraftiga, och de avsnitten skall vi odla. Men det finns stora, dominerande områden, beträffande vilka det är lika klokt att vi med en gång säger att här har vi inte en chans att hävda oss, om vi vill hålla gränserna öppna för import från de fattiga underutvecklade länderna. Men det är inget uttryck för ett allmänt dåligt svenskt konkurrensläge — det finns dess bättre annan produktion här i landet där vi i varje fall hitintills har hävdat oss på ett tillfredsställande sätt. Herr Burenstam Linder tyckte att det var utomordentligt välgörande att vi nu fått ett enhälligt betänkande från finansutskottet, vilket således även mina partivänner står bakom. Jag avslöjar väl ingen hemlighet om jag säger att även finansministern står bakom skrivningen att skattepolitikens roll i inflationssammanhang bör bli föremål för diskussion i de framtida övervägandena — vilken form dessa nu än får. Det är naturligtvis inget nytt. Har vi glatt herr Burenstam Linder med detta — så all right; glädjeämnena är förmodligen inte alltför rikhaltiga i hans politiska tillvaro, och därför skall jag inte missunna honom den glädjen. Men när vi under senare år haft våra Hagaöverläggningar har vi ju fört in skattepolitiken och lönepolitiken i det mycket klart uttalade syftet att söka åstadkomma en större grad av stabilitet, en lägre nivå för kostnadsutvecklingen i vårt land och därmed också för inflationsutvecklingen. Det finns alltså ingenting specifikt nytt i detta. Men om det uppfattas som någonting nytt och det faller i god jordmån är jag tillräckligt generös för att även acceptera uttalandet härom. Jag känner emellertid behov av att göra något av en reservation. Jag har i några av inläggen i dag funnit litet för stora förväntningar på det förhållandet att finansutskottet skrivit ihop sig om nödvändigheten av en överläggning mellan representanter för de olika politiska partierna och även andra — man har ju vid det här tillfället vidgat kretsen. Att man velat vidga kretsen är rätt intressant. Om det ger någonting vet jag inte. Vi har haft stora svårigheter att hålla ihop den begränsade församling som deltagit i de båda tidigare överläggningarna. Både herr Bohman och herr Hermansson ledsnade på sällskapet och klev av när det började bli spännande och man skulle träffa en uppgörelse.

Det kommer väl i och för sig att medföra en mer nyanserad och varierad diskussion. Huruvida resultatet blir något annat är jag inte säker på. Det var den reservationen jag ville göra. Den omständigheten att man sitter flera och resonerar är ingen garanti för att man kommer fram till en politisk lösning som kan accepteras i det här huset och vara riktrote för politiken framöver.

Jag tror att ett av de klokaste inslagen i utskottsbetänkandet är att man inte i detalj fastställt formerna för arbetstagarnas medverkan utan överlåtit detta till regeringen. Herr Hermansson gjorde några siffermässiga jämförelser mellan industriinvesteringarna och de offentliga investeringarna. Han drog av siffermaterialet slutsatsen att herr Bohman i den förda politiken har blivit bönhörd över hövan. Att en viss relativ nedtagning, i förhållande till 1960-talet, har rått på den offentliga sektorn har sina naturliga förklaringar, som herr Hermansson väl känner till. Har man 20 000-25 000 tomma lägenheter i flerfamiljshus blir de byggande företagen mer försiktiga i sin igångsättning. Det är en alldeles naturlig och i och för sig riktig reaktion. Har man gjort undan en hel del tunga investeringar inom den kommunala sektorn — jag tänker på specialsjukhusen och skolans område — kvarstår det visserligen många tunga investeringar: barnomsorgen och långtidsvården exempelvis. Men tidigare hade vi allt detta på en gång. Nu bör det bli litet lugnare i det avseendet. Då får man också en viss nedtagning. Framför allt spelar det en enorm roll för kommunerna vilken takt man har i bostadsbyggandet, eftersom sekundärinvesteringarna till bostadsbyggandet är ett mycket avgörande kommunalt investeringsengagemang. Den industriella sektorn har fått ett förhållandevis större utrymme i investeringsfördelningen och på kreditmarknaden och kapitalmarknaden; men jag tverkar inte att säga att det har skett alldeles medvetet utifrån vad jag inledningsvis berörde, nämligen vårt stora problem med bytesbalansen. Vi måste förstärka den svenska industrins kapacitet. Vi måste få mer att exportera i en konkurrenskraftig uppgörelse med andra nationer. Det här ställs varje nation inför, oavsett politisk regim. Jag har tillräcklig erfarenhet av diskussioner med sådana nationer som inte har något nämnvärt privat näringsliv utan ett näringsliv som drivs i statens regi, och vad är exempelvis nationerna i öster intresserade av? Jo, att exportera, exportera och exportera för att få in de valutor som de måste betala den ofrånkomliga importen med. Varje samhälle i utveckling har detta krav framför sig och kan inte leva i de gamla fattiga agrarsamhällenas enkla bytesförhållanden med isoleringen inom de egna gränserna. Jag tycker att herr Hermansson skall se den här frågan utifrån litet mer toleranta synpunkter och inte försöka åstadkomma kontroverser på det sätt han gjorde. Vi har precis samma intresse, det må vara privata företag eller statliga industriföretag som arbetar, nämligen att exportera. Grunden för fortsatt expansion är vad exporten betyder valutamässigt, bytesbalansmässigt och sysselsättningsmässigt. Herr Hermansson tog upp frågan om den slösaktiga interna konsumtionen och hade en debatt med herr Burenstam Linder på det området. Det är en diskussion som har förts många gånger i kammaren: om man skall tolerera det s.k. prylsamhället eller inte. Jag har i det avseendet kanske varit litet överraskande tolerant då jag har sagt: även om det kommer ut ting som är onödiga tror jag inte att detta på något avgörande sätt förändrar människornas konsumtionsvanor i ett fritt demokratiskt samhälle. Man har sina egna värderingar om var man tycker att man skall satsa sina pengar. Att från toppen tala om för svenska folket att det är dumt att köpa det, men klokt att köpa det kan vara en pedagogisk uppgift, som både herr Hermansson och jag kan ägna oss åt. Men jag tror fasligt litet på att vi kan komma till det resultat vi önskar genom förbud. Bilarna är naturligtvis ett sådant område där vi har en överkonsumtion — jag angav vissa siffror tidigare — men det är en överkonsumtion som svenska folket med en mycket bastant majoritet har ställt sig bakom. Då får vi lov att acceptera det. Jag tror inte att vi har möjligheter att göra om människornas värderingar i det avseendet. Båtar är en annan sådan där historia. Herr Hermansson nämnde ordet plastbåtar. Om emellertid plastbåten är funktionsduglig och gör samma tjänst som den båt som herr Hermansson seglar omkring med regelmässigt varje sommar här i Östersjön är det ingenting att säga om plastbåten. Då får man acceptera även den såsom ett uttryck för vad den enskilde individen anser sig villig att spendera sina slantar på. Tycker han att han har pengar över måste han få använda dem till något som han kan nyttja på sin fritid — något som icke är nödvändigt men för all del förmodligen mycket behagligt, nämligen att segla omkring i en båt, oavsett om det är en plastbåt eller en båt som är byggd på gammalt traditionellt sätt. Till herr Åsling skulle jag vilja säga att vi är helt ense om hans deklarationer om regeringsprogrammet i avseende på priserna, bytesbalansen och sysselsättningen. Jag har understrukit det tidigare. När han lägger så stor vikt vid att vi skall ha ett program mot inflationen, och tror att det programmet kommer att stiga upp som fågel Fenix ur askan från den kommande överläggningen säger jag allvarligt till herr Åsling: Låt oss gå till den här överläggningen utan att inbilla oss att vi klarar inflationens besvärligheter. Vi kan förhoppningsvis göra så mycket som ligger inom möjligheternas gräns. Men möjligheterna att klara alla problem bara vi sätter oss ned och resonerar är, det känner vi till sedan gammalt, mycket starkt begränsade. Det behövs, sade herr Åsling, 400 000 nya jobb inom den närmaste femårsperioden. Jag utgår från att det var den perioden han talade om. Där repeterade han det program som hans partiledare offentliggjorde för en tid sedan.

Volymen män i sysselsättning torde sjunka, men vi kompenserar oss på den kvinnliga sidan, där vi fortfarande har en outnyttjad resurs som vi räknar med skall, förhoppningsvis, bjuda ut sig på arbetsmarknaden. Men långtidsutredningen har varit tillräckligt försiktig och sagt att den takt i inmarschen från kvinnornas sida på arbetsmarknaden som vi har avläst under den senaste femårsperioden knappast kan accelereras ytterligare. Om vi räknar med att den takten i stort sett hålls kommer vi fram till de slutsiffror som långtidsutredningen har presenterat. Den enda möjligheten att tillmötesgå herr Åsling, herr Thorbjörn Fälldin och centerpartiet i övrigt i dess morska programförklaring är att vi bestämmer oss för en immigration på ca 50 000 personer utifrån varje år fram till 1980. Då kan räkneexemplet gå ihop, men inte annars. All right — är det det man menar bör man säga det klart och tydligt, men även där tror jag att centerpartiet kommer att stöta på vissa begränsningsfaktorer, eftersom emigrationen utifrån de andra nationerna har lugnat ner sig betydligt mot vad som var vanligt under 1960-talet, om jag tar det som en jämförelse. Det här är således litet siffermässiga funderingar eller försök att objektivt tala om hur det förhåller sig. Det är klart att det trasar sönder litet av den partipolitiskt agitatoriska effekt som centerpartiet hade räknat med och räknar med när man kräver 400 000 nya jobb. Men när man gör det utifrån förutsättningar som inte är verkliga är det väl lika bra att man snarast möjligt stannar någonstans där det sakliga underlaget och verkligheten ändå anger framgångslinjerna och möjligheterna. Herr Löfgren, som jag satt och lyssnade på, gjorde väl egentligen bara ett inlägg som jag gärna vill säga något om. Det var när han sade att staten öppnade lönerörelsen för högt och följaktligen bär skulden till att den allmänna arbetsmarknadens löneläge blev så högt att vi fick den inflationsoch kostnadsutveckling som han oroar sig för i olika sammanhang. Det var kontentan av vad herr Löfgren sade, även om jag uttrycker det på ett litet mera brutalt sätt än vad han gjorde. Det var inte att ta fel på vad han menade. Herr Löfgren var så tjänstvillig att han i sitt inlägg talade om mitt motargument. Därför behöver jag inte upprepa det, men jag får väl säga så mycket att det är en fullkomligt felaktig beskrivning av vad som hänt.

Det brukar ju heta att mot okunnigheten — man brukar använda ett annat uttryck, men jag skall fortfarande vara mycket artig — kämpar även gudarna förgäves. Följaktligen skall jag inte fortsätta den här debatten med herr Löfgren. Låt mig avslutningsvis säga ytterligare ett par ord. Den ständigt lika aktuella frågan är: När kommer den internationella konjunkturuppgången? Därom tvistar naturligtvis fortfarande världens ekonomiska expertis. En ganska påtaglig samstämmighet föreligger om att den trots allt kommer, förslagsvis under senare delen av 1976. Då gäller det för oss med fortfarande en god intern efterfrågan och god sysselsättning att klara oss igenom den här övergångstiden. För det får vi vara beredda att satsa pengar. Det ändamålet, menar jag, har sådan prioritet att många andra önskningar på reformsidan får komma efter. Har man sysselsättningen som förstahandspolitisk målsättning är det logiskt och konsekvent att säga att andra önskemål får rätta sig efter detta. Vi har krav på återställande i bytesbalansen. Långtidsutredningen har på premisser som jag tycker är mycket acceptabla räknat med att vi under den här femårsperioden skulle ha att dela på en tillväxt på ca 3 26. Den tillväxten har vi intecknat ganska starkt på reformsidan, framför allt i fråga om åtaganden mot våra folkpensionärer. De åtagandena har vi varit överens om och ansett riktiga som reformer. Garantin för en fyraprocentig reallönehöjning och det förhållandet att folkpensionsgruppen i vårt samhälle växer starkt, bl.a. genom reformer som vi också har varit eniga om, innebär en kraftig inteckning som väl närmast skall lokaliseras till den privata konsumtionens område. Om man sedan har klart för sig att vi måste satsa på industriinvesteringarna, därför att det är absolut nödvändigt för att klara problemen i fråga om bytesbalansen, frågar man sig: Vad har vi över för den offentliga konsumtionen, och vad har vi över för den privata konsumtionen, dvs. för lönehöjningar och för expansion på tjänstesidan i stat och kommun? Vad har vi över för investeringar på den offentliga sidan? Hur ter sig på dessa premisser vid en riktig fördelning våra exportutsikter och våra importutsikter? Hur kommer lagerförändringarna att te sig? Hela denna försörjningsbalans kan man variera på olika sätt. Utredningen har kostat på sig fyra variabler i fyra alternativ.

Jag har den uppfattningen, jag har deklarerat den förut och jag har varit beredd att upprepa den även vid det här tillfället. Herr talman! Detta försök, som jag sade när jag började mitt anförande, att å dragande kall och ämbetets vägnar göra ett inlägg i den lilla finansiella debatten bör få räcka, och jag hemställer att i vederbörlig ordning få återkomma om någon månad när vi har litet färskare och större material i bakgrunden.

Herr talman! Som jag förmodade i mitt anförande föll utskottets skrivning beträffande finanspolitiken i god jord. Jag hade heller inte väntat mig något annat, och jag skulle t.o.m. kunna konstatera att den vann finansministerns synnerliga välbehag. Finansministern säger att det är en sensation att tre oppositionspartier skrivit under på denna deklaration om en stram finanspolitik. Det sensationella, herr finansminister, är inte detta utan att frågan om den ekonomiska politiken och den ekonomiska situationen är så allvarlig att vi från utskottets sida nödgats göra denna deklaration. Återigen är vi inne på vad jag nämnde i min polemik med herr Ekström, nämligen att det är en ganska allvarlig kritik av regeringens ekonomiska politik i utskottets skrivning. Det sensationella är alltså att regeringen har skött ekonomin så att vi nu är tvungna att föra en mycket stram finanspolitik. Sedan till sysselsättningen och de 380 000 å 400 000 arbeten som erfordras om man skall kunna ha en regional utjämning av sysselsättningsfrekvensen. Detta är centerns perspektiv en bit in på 1980-talet. Här måste finansministern faktiskt vara dåligt underrättad. Långtidsutredningen har två alternativ. Man har en ökning med 130 000 i den offentliga sektorn enligt alternativ 1 och 240 000 enligt alternativ 2. Finansministern utmönstrar uppenbart alternativ 2 utan närmare kommen tar. Jag förmodar att det är av finansiella skäl. Det kan inte vara av brist på arbetsvilliga människor, herr finansminister. Den enkla sanningen är den att om vi i hela landet har samma sysselsättningsgrad för kvinnor som i Stockholm och för män som i Jönköpings län, behöver vi kunna offerera 380 000-400 000 nya arbeten under perioden fram till början av 1980-talet om vi skall uppfylla målet arbete åt alla. Min fråga till finansministern är alltså: Skall vi nu börja avlägsna oss från den centrala målsättningen regional utjämning? Skall vi alltså också avsvära oss ambitionen arbete åt alla? Finansministerns tal om immigration för att uppfylla denna ambition är i detta perspektiv rent nonsens.